Herr talman! Regionalpolitik är ett uttryck för att regering och riksdag insett sitt ansvar för att människor i olika delar av vårt land skall ha tillgång till arbete, service och en god miljö. Under 1950 och 1960-talen var det på ett helt annat sätt än nu självklart att det var människorna som skulle flytta dit där jobben fanns även om man från ansvarigt håll startade försök med att skapa industriell sysselsättning i de regioner som drabbats av strukturomvandlingen inom skogsoch jordbruket. Det var rationaliseringen inom skogsbruket som inom skogslänen ryckte undan grunden för många av de småjordbruk som tidigare hade klarat sig tack vare kombinationen jord och skog. Den dåvarande jordbrukspolitiken bidrog också till en nedläggning av många jordbruk, och människorna flyttade i väg till orter där industrin växte upp, dvs. ofta till storstadsområdena och till kusterna. Insikten om vilken utarmning som skulle drabba hela regioner om ingenting gjordes ligger bakom de regionalpolitiska beslut som riksdagen tagit under senare år. Senast i december 1976 slog vi fast att människorna i olika regioner skulle erbjudas likvärdiga sysselsättningsmöjligheter och tillgång till service och god miljö. Det gäller också att garantera trygghet i anställningen, förverkliga jämställdheten mellan män och kvinnor, se till att människor får möjlighet att medverka i arbetslivet efter sin förmåga. De regionalpolitiska medlen har utvecklats och förstärkts. Det vi tidigare kallade lokaliseringspolitik har förändrats till en politik för regional utveckling. Det pågår fortfarande en omfattande bruttoflyttning mellan kommuner och län, och så måste det vara, men nettoeffekten av omflyttningen mellan länen har de senaste åren varit förhållandevis ringa. Vi har fått en bättre balans mellan länen, oavsett vad Jörn Svensson anser om det. I den proposition som vi nu behandlar och som arbetsmarknadsutskottet yttrar sig över i sitt betänkande nr 23 redovisas en del diagram som anger den regionala utvecklingen på några områden. Det gäller nettoflyttning, sysselsättningsutveckling, inkomst per inkomsttagare länsvis, andel förvärvsarbetande uppdelat på män och kvinnor i de olika länen och slutligen genomsnittligt antal arbetslösa. — Nettoflyttningen mellan länen hade praktiskt taget upphört 1977. Sysselsättningsutvecklingen förbättrades i skogslänen mellan 1971 och 1976, inkomstskillnaderna i de olika länen har minskat, förvärvsarbetsgraden för kvinnor har förbättrats något och arbetslösheten genomsnittligt för riket ligger med internationellt mått mätt på en låg nivå 1976 och 1977 utom för Norrbotten, som i förhållande till övriga län ligger högt. Mot rikets knappt 1,8 26 hade Norrbotten 1977 närmare 4 96 arbetslöshet.

Även om den regionala utvecklingen visar en del positiva drag gav den snabbresan klara besked om att det fortfarande finns många problem kvar att lösa. Det som var utmärkande för alla län var framför allt den inomregionala obalansen. Några orter växer, andra minskar, och problemen förstärks också av de strukturella förändringar som bl.a. teko-, varvs-, stål-, gruvoch träindustrierna just nu kämpar med. De förstärks också av de låga födelsetalen i vårt land och den åldersfördelning med stor procent äldre som utmärker många av våra kommuner, delvis till följd av tidigare utflyttning. Den inomregionala obalansen måste hävas, arbetslösheten tvingas tillbaka i skogslänen, förvärvsarbetsgraden för kvinnorna öka, likaså möjligheterna för de handikappade att få arbete. När det gäller den här bedömningen är utskottsmajoriteten och socialdemokraterna överens. Vi känner oro inför utvecklingen och anser att det krävs ytterligare åtgärder för att vi skall nå vår gemensamma regionalpolitiska målsättning. De regionalpolitiska medlen måste förstärkas. Sysselsättningsutredningen har också uppdraget att se över de regionalpolitiska medlen och kommer att lägga fram förslag i september. Regionalpolitiken har också sin begränsning. Vårt samhälles nuvarande sätt att fungera med placering av arbetsplatser, bostäder och skolor och tillgången till kollektiva kommunikationer begränsar handlingsmöjligheterna. Det finns också ett nära samband mellan näringspolitik, regionalpolitik och arbetsmarknadspolitik. Möjligheten att föra en aktiv regionalpolitik är beroende av den ekonomiska utvecklingen och ett effektivt näringsliv. Redan i december 1976 framhöll utskottsmajoriteten att grunden för en framgångsrik sysselsättningspolitik är en god ekonomi. En avgörande faktor för en ökning av sysselsättningen är att svenska företag får arbeta under sådana villkor att deras internationella konkurrenskraft kan upprätthållas och förstärkas. Vi uttalade att industrioch näringspolitiken måste få en inriktning som främjar investeringar och tar vara på utvecklingskraften i företagen. Det gäller att skapa gynnsamma förutsättningar för att sätta i gång nya företag och ta till vara utvecklingsbara idéer. I december 1976, när vi behandlade proposition 1975/76:211 om samordnad sysselsättningsoch regionalpolitik, reserverade sig socialdemo kraterna mot vårt resonemang om en väl fungerande ekonomi. Nu har man den ekonomiska utvecklingen som huvudnummer i reservation 1 och anser i sitt särskilda yttrande att det inte är särskilt meningsfullt att bifalla de motioner som väckts, eftersom den ekonomiska politiken omöjliggör en effektiv regionalpolitik. Om det vill jag säga följande: Det tar en viss tid innan åtgärder och beslut av olika slag slår igenom. Näringslivets möjligheter att fungera under 1977 och 1978 har i stor utsträckning förutom av den internationella konjunkturen varit beroende av tidigare beslut, när det gäller kostnader av olika slag, lönsamhetsutveckling 0. d. Kostnadsläget och förlorade marknadsandelar, exempelvis företagens benägenhet att importera varor i stället för att använda sig av svenska underleverantörer, vilket givetvis försvagat den inhemska efterfrågan, har delvis berott på beslut och åtgärder vidtagna före regeringsskiftet 1976. Jag kan instämma i en del av den beskrivning som ges i den socialdemokratiska reservationen, men socialdemokraterna skall inte frånsäga sig sitt eget ansvar.

Handelsbalansen har också förbättrats. Vi fick ett exportöverskott på 2 miljarder under tiden november 1977-mars 1978. Men det är klart att när det finns en överkapacitet inom varvsindustrin och stålindustrin i världen och det dyker upp konkurrenter som säljer till lägre priser än vi kan göra och när vi inte kan sälja vår malm, så måste det till strukturella förändringar, som bidrar till att vi får en svår omställningsperiod. Regering och riksdag har fattat beslut om åtgärder och stöd för de branscher som varit mest krisdrabbade för att skydda jobben för de människor som arbetar där. Det vet också Birger Nilsson — vi har haft ett bra material till vårt förfogande vid utskottsbehandlingen. Och vad kommer socialdemokraterna med i stället? Jo, en strukturfond som skulle finansieras genom höjning av arbetsgivaravgiften. Och så åberopar man den minskning av budgetunderskottet som man förordat och som budgetminister Mundebo i en tidigare debatt här i riksdagen reducerat från 5 miljarder till I miljard. Strukturfonden har blivit något slags trollformel för socialdemokraterna — den skall lösa alla problem. I propositionen redovisar industriministern utvecklingen inom olika regioner, gör en genomgång av vissa tidigare regionalpolitiska ställningstaganden och ger en redovisning av det arbete som pågår och de åtgärder som vidtagits inom olika samhällssektorer, som skall medverka till att de regionalpolitiska målen uppnås. Jag vill ta upp två områden som är viktiga för en effektiv regionalpolitik: Det gäller först och främst den ökade betydelse som länsplaneringen får i det regionalpolitiska arbetet genom en mer åtgärdsinriktad planering och strävan att på ett bättre sätt förankra besluten på regional nivå, genom att ge landstingen en mer aktiv roll. Länsdemokratikommittén lägger snart fram förslag på det området. Besluten måste fattas närmare de människor som berörs av dem. På regional nivå vet man mer om ”var skon klämmer” än på central nivå, men det betyder naturligtvis inte, som socialdemokraterna hävdar i reservationen 2,att statsmakternas möjligheter att ta det övergripande ansvaret för den regionala utvecklingen äventyras. För utskottsmajoriteten är det självklart att staten fortsättningsvis skall ha det övergripande ansvaret för regionalpolitikens utformning och dra upp de ramar inom vilka politiken skall genomföras. Här finns inga delade meningar mellan majoritet och reservanter.

När det gäller regionalpolitiken har det alltför länge och i alltför hög grad varit så att denkna handen, dvs. sektorn, inte vetat vad den andra gör. Med lokaliseringsstödets hjälp kan företag starta på en ort — efter en tid tar SJ bort förutsättningarna för verksamheten genom nedläggning av stationen eller banan. Människors bosättning underlättas på en ort genom olika planbeslut — service av olika slag försvinner genom beslut av andra sektorer. För att få en förstärkning av de regionalpolitiska insatserna har regeringen börjat bygga upp en samverkan med statliga myndigheter som går ut på att myndigheterna varje år före utgången av september skall lämna länsstyrelsen en redovisning av planeringen inom myndighetens verksamhetsområde, såvida det gäller planering som påverkar utvecklingen i länet. Utvecklingen inom en mängd olika näringar och verksamheter har regionalpolitisk betydelse. Det gäller basnäringarna jord, skog, fiske, gruvindustri såväl som övrig industri, möjligheterna att få utbildning, barnomsorg, hälsooch sjukvård, service av olika slag, post och kommunikationer. Ett regionalpolitiskt råd med företrädare för statliga myndigheter, Kommunförbundet och Landstingsförbundet, fackliga organisationer och näringslivsorganisationer har inrättats för att diskutera åtgärder som syftar till att skapa bättre samordning mellan de statliga myndigheterna i regionalpolitiska frågor. Skall vi komma till rätta med den inomregionala obalansen måste glesbygdsfrågorna ägnas större uppmärksamhet. En glesbygdsdelegation har också tillsatts för att samordna och intensifiera regeringens glesbygdsinsatser. Ett särskilt anslag på 30 milj.kr. tas upp för att ge kommunerna möjlighet att bygga kommunala industrilokaler. Utskottsmajoriteten ställer sig bakom det förslaget. Vi menar att det är en fördel om lokalerna inte behöver vara uthyrda innan man får sätta i gång bygget. Erfarenheten har visat att det är större chans att få i gång nylokalisering om lokalerna är färdiga och inflyttningsklara eller åtminstone på gång.

När det gäller frågor om ortsplaner och befolkningsramar har socialdemokraterna två reservationer. De kommer senare att bemötas utförligare av en av våra utskottsledamöter. Låt mig bara säga att enligt beslut av riksdagen i december 1976, så skall det ske en utvärdering av ortplanesystemet. Resultatet av den redovisningen får vi ta del av senare. När det gäller befolkningsramarna är det fortfarande ramar som gäller, inte befolkningstal. I samband med den allmänna motionstiden har väckts över 40 motioner som tar upp förslag till åtgärder för att förbättra sysselsättningen i olika delar av vårt land. I utskottet har vi stor förståelse för och delar i många fall motionärernas oro för utvecklingen på en del orter, men det är framför allt två orsaker till att vi lämnat förslagen utan åtgärder. Den första är att en hel del förslag rör åtgärder som har samband med den regionalpolitiska stödverksamheten. Vi har inte ansett det rimligt att nu, när vi väntar nya förslag ganska snart, gå in och föreslå ändringar i stödområdesgränser o. d. Vi har också kunnat redovisa de åtgärder som man från regeringens och länsmyndigheternas sida har vidtagit eller arbetar för att få fram. På kort sikt har ju regeringen alltid möjlighet att utse en krisort till stödområde. De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna kan också sättas in. De långsiktiga åtgärderna tar tid innan de ger effekt och består i många fall av att söka alternativ produktion, stimulera till nyföretagande där utvecklingsfonderna kan bli till hjälp. En satsning behövs på forskning och utveckling och en större aktivitet för att fånga upp idéer. Det gäller också att ta vara på samarbetet mellan näringsliv, tekniska högskolor och gymnasier. För det andra anser vi också från utskottets sida att det är viktigt att länsmyndigheterna tillsammans med olika experter och fackfolk samt i kontakt med departement och myndigheter får vara motorn i arbetet för fler jobb inom de ramar som har fastställts. Vi är alltså inte så misstänksamma mot delegationer som inrättas, och vi anser att det i huvudsak är på länsnivå som arbetet skall ske. Vi har av skäl som jag tidigare har redovisat inte bifallit någon av de motioner som har väckts. Socialdemokraterna har inte heller bifallit någon motion, men i ett särskilt yttrande anger man motivet för det. Jag tycker verkligen, Birger Nilsson, att det är svagt att ta till sådan demagogi. Socialdemokraterna säger: ”Det framstår emellertid i rådande läge inte som meningsfullt att yrka bifall till några av motionerna eftersom regeringens uppläggning av den ekonomiska politiken omöjliggör en effektiv regionalpolitik.” Om ni hade varit i regeringsställning, hur många motioner hade ni då bifallit i väntan på en proposition om regionalpolitiken nästa vår? Sanningen är väl att ni hade avslagit de allra flesta, eller hur? I sin reservation nr I nämner socialdemokraterna problemen inom de s.k. skogslänen, Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborgs, Kopparbergs och Värmlands län. Det är län som har drabbats av strukturella förändringar inom järn-, stål-, träoch tekoindustrierna, och vi är eniga i bedömningen att framtiden inger oro. Regeringen har dock vidtagit och givit möjligheter till åtgärder av olika slag. Låt mig nämna några: propositioner om stöd till specialstålindustrin, bildandet av SSAB och tillfälligt sysselsättningsstöd till företag inom stålindustrin. Vidare har arbetsgrupper tillsatts för att föreslå andra arbetstillfällen och söka finna vägar för att hindra en alltför snabb minskning av arbetstillfällen samt för att få fram nya. Inom skogssektorn har föreslagits statliga garantier till skogsbolagen och åtgärder har företagits för att dämpa minskningen av antalet sysselsatta. Nu föreslås att gruvindustrin skall kunna få lokaliseringsstöd. De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna har utökats för att underlätta en övergång till andra arbeten. När det slutligen gäller Norrbotten, mitt eget hemlän, vill jag ge en något fylligare redovisning, eftersom problemen där är så oerhört mycket större oavsett vilket annat län i Sverige vi jämför med. Problemen i Norrbotten är emellertid inte nya. Vi känner igen dem. T. o. m. under Stålverk 80-ruschen hade Norrbotten i förhållande till övriga Sverige en hög kvarstående arbetslöshet, många människor i beredskapsarbete, en hög andel förtidspensionärer och en stor dold arbetslöshet, speciellt bland kvinnorna. Mot bakgrund av de ökade svårigheterna att sälja stål, malm och skogsvaror minskar emellertid möjligheterna att få arbete, och kravet på arbetsmarknadspolitiska insatser ökar. I utskottets betänkande finns en tabell, som bl.a. visar den relativa arbetslösheten i procent enligt AKU för första kvartalet 1978. Siffran för riket i genomsnitt är 2,4 96, för Norrbotten 7,8 96. När det gäller antalet arbetssökande för varje kvarstående ledig plats vid arbetsförmedlingen i februari 1978 så gick det ungefär 16 sökande på varje ledig plats i Norrbotten, ungefär 10 personer i Västernorrland och ungefär 8 personer på varje ledig plats i Värmland. Vi lider i Norrbotten svårt av att näringslivet inte är differentierat i tillräckligt hög grad. Vi är beroende av stora konjunkturkänsliga företag, och här har socialdemokraterna inte varit särskilt aktiva tidigare för att få en ändring. Regeringen har satsat helhjärtat på Norrbotten. På kort sikt har det gällt att genomföra de strukturella förändringar som är nödvändiga så skonsamt som möjligt för de anställda. Det gäller nu att få fram nya jobb efter en period av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Totalt har närmare 4 miljarder satsats i Norrbotten sedan hösten 1976 för att rädda jobben och utveckla näringslivet. Bildandet av SSAB skall ge möjlighet att börja bygga upp en lönsam stålindustri. Utbyggnaden av stiftelsen för metallurgisk forskning i Luleå är en långsiktig satsning. Ökade prospekteringsinsatser och en särskild prospekteringsplan för Jokkmokk kan också ge utdelning på lång sikt. Utbyggnaden av Ligga kraftstation och nu troligen Harsprånget ger jobb och högre energieffekt. ASSI har fått stöd till investeringar, LKAB likaså. Statliga beställningar och arbeten har tidigarelagts. Kommuner har fått extra skatteutjämningsbidrag, och dessutom har det satsats, som jag visade tidigare, på arbetsmarknadspolitiska åtgärder. För Kirunaområdets del är byggandet av Norgevägen en framtidssatsning som malmfältsborna är glada över. NJA-Invest har fått medel för sin verksamhet, och där har man nu nystartat ett företag och ytterligare ett är på gång i Kalixtrakten. Några ord måste också sägas om Norrbottendelegationen. Den arbetar målmedvetet och långsiktigt för Norrbotten. När det gäller glesbygden har delegationen unika möjligheter att göra något åt problemen där. Sammantaget är det stora satsningar som görs, och de måste ge utdelning på sikt. Sammanfattningsvis gäller för Norrbotten att det behövs en vidareförädling inom länet av de naturtillgångar som finns — jord, skog, malm och industrimineral. Vi behöver satsa på forskning, utveckling och högteknologi och på samarbete mellan högskola och näringsliv. Det behövs ett näringspolitiskt klimat som tar vara på idéer och underlättar för de mindre företagen och som på sikt kan ge det differentierade näringsliv vi saknar. Norrbotten skall utvecklas, det är vår målsättning. Den framtida regionalpolitiken måste utformas så att vi kommer till rätta med den inomregionala obalansen. Statsmakterna skall ange ramar och riktlinjer. Tyngdpunkten av stödet bör läggas till områden som har det besvärligast. Ett regionalpolitiskt synsätt skall vägleda beslut inom offentliga sektorn och myndigheter av olika slag, och länsorganen måste få ett större inflytande. Jag skulle vilja bemöta Birger Nilsson litet grand ytterligare. Socialdemokraterna påpekar i en reservation att investeringsaktiviteten är så låg, och det är riktigt. Det är den. Men vi kan ändå hänvisa till att bostadsbyggandet har ökat på senare tid. Ni erkänner ju också att lågkonjunkturen har sin betydelse för den utveckling som vi nu upplever. Vårt land är i hög grad beroende av sin omvärld. Sverige är ett exportland, och det påverkar ju utvecklingen. Att ni sedan kritiserar regeringens ekonomiska politik är förståeligt men jag är förvånad över att ni fortfarande kritiserar devalveringen, som av många framstående ekonomer, även socialdemokratiska, betraktas som lyckad. De åtgärder som regeringen har vidtagit har påverkat näringslivet på det viset att vi märker en större optimism och kan vänta en större investeringsvilja. Med det, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på de socialdemokratiska reservationerna.

Herr talman! Låt mig ta upp några punkter under den här korta repliktiden på tre minuter. Eva Winther, utskottets ordförande, höll ett lågmält anförande och ägnade den största delen av tiden åt att registrera och katalogisera de besvärliga problem som finns i olika län. Jag satt och väntade på att hon skulle svara på frågan hur man i folkpartiet och regeringen menar att man skall lösa dessa problem. I stället verkade hon nöjd med utvecklingen, även i Norrbotten. Hon påpekade bl.a. att regeringen har gjort stora satsningar just i det länet. Jag tror nog att Eva Winther är ganska ensam i Norrbotten om att känna sig nöjd med den utveckling som har skett i länet efter regeringsskiftet. Hon borde nog gå ut till människorna och fråga om de har samma uppfattning —att man har gjort insatser som är tillräckliga. Givetvis är det inte så. Från borgerligt håll säger man att vi socialdemokrater ofta talar om en strukturfond som skall lösa alla problem. En strukturfond skulle väl inte lösa alla problem men säkert oerhört många problem inom näringslivet, eftersom den skulle ge behövliga resurser att satsa på investeringar i framtidsinriktade branscher. Sedan pekade Eva Winther på att man har gjort stora insatser för de krisdrabbade branscherna, och visst är det riktigt. Enligt uppgifter i tidningen Dagens Industri har de satsningar som man gjort på krisdrabbade branscher sedan regeringsskiftet kostat ungefär 23 miljarder. Detta har skett på ett sätt som vi socialdemokrater icke kan acceptera. Man har nämligen spritt ut dessa miljarder över både rika och fattiga företag. Vi menar att det skulle ha varit en riktigare politik om man hade koncentrerat insatserna till de företag som verkligen var — och är — i behov av hjälp och som rimligen kan förväntas ha möjligheter att utvecklas i framtiden. Här finns en klar skiljelinje mellan borgerlig och socialdemokratisk industripolitik. Hade man följt vårt råd, så hade man inte behövt ösa ut så mykcet av skattebetalarnas pengar som man har gjort. Det har alltså varit en felaktig politik på det sättet att man har satsat på generella åtgärder. Vi säger: Gå i stället fram med åtgärder som är riktade till de företag som verkligen behöver stöd!

Herr talman! Jag måste nog vara så hård att jag konstaterar att Eva Winthers hela anförande är ett typiskt exempel på det politiska fikonspråket, som blir allt vanligare och som är särskilt vanligt när det gäller regionpolitik. Orden mister sin egentliga innebörd och används bara för att täcka över en katastrofpolitik. Det har blivit bättre balans, säger Eva Winther. Vad menar hon egentligen med det? Om det nu har varit så, sedan 1965, att antalet människor i arbete har minskat kraftigt i skogslänen, medan antalet har ökat i andra delar i landet totalt sett är det ett uttryck för bättre balans? Jag skulle vilja säga att det är ett uttryck för försämrad balans. Om det nu har blivit så att befolkningen i Norrbotten har slutat att minska, om utflyttningen inte är så stor längre utan befolkningen i stället ökar men samtidigt sysselsättningen minskar — om det är så dåligt överallt att de stackars arbetslösa norrbottningarna inte kan flytta någonstans utan måste stanna kvar — är det något man skall glädja sig åt och ta som ett uttryck för bättre balans? Om det nu blir stigande arbetslöshet överallt, skall då norrbottningarna med sin stigande arbetslöshet och sin sysselsättningsminskning sitta där uppe och vara skadeglada över att stockholmarna nu också har fått det besvärligt? De har fått det så besvärligt att norrbottningarna inte längre kan flytta till Stockholm och söka jobb, utan de får stanna kvar i sin region och vara arbetslösa. Är det ett uttryck för bättre balans? Om Eva Winther vidhåller det måste jag säga att begreppet balans för henne har förlorat all rimlig och all förnuftig mening. Sedan säger Eva Winther att regeringen gör en mängd saker för att skapa arbete, för att slå vakt om jobben. Det är också ett allmänt fikonspråk som inte har någon som helst substans, något som helst innehåll. Vad har ni gjort för att skydda jobben? Ni har under denna vår tagit regeringsproposition efter regeringsproposition. En proposition gick ut på att jobben inom handelsstålsindustrin skulle minska med 4 000. En annan gick ut på att jobben inom specialstålsindustrin skulle minska med 8 000. En tredje proposition, som togs för några veckor sedan, gick ut på att ni skulle avskeda mellan 1 500 och 2000 människor inom den statliga tekokoncernen. Den proposition om varven som kommer att tas i början av juni går ut på stora nedskärningar och sysselsättningsminskningar. Det finns inte ett förslag som regeringen lägger fram som inte avser att minska sysselsättningen. Ni ökar ju inte antalet andra jobb på motsvarande sätt. Ni avslår alla krav på ett statligt industriprogram. Ni avslår krav på att metallurgin skall vara kvar i Domnarvet. Ni avslår krav på sysselsättningsgaranti för Horndal. Ni avslår krav från socialdemokraterna i Örebro län om att inga avskedanden skall ske vid specialstålverken där. Allt detta avslår ni, och alla era propositioner går ut på minskad sysselsättning och nedskärningar.
Herr talman! Birger Nilsson säger att socialdemokraterna skulle ha fört en helt annan ekonomisk politik. Ja visst! Höjda arbetsgivaravgifter — skulle det ha givit fler jobb ute i landet? Regeringens ekonomiska politik har gått ut på dels de generella ekonomiska åtgärderna med devalvering, lämnandet av valutaormen, sänkning av arbetsgivaravgiften, borttagande av den allmänna löneskatten, som alltså har givit en stimulans åt näringslivet över huvud taget, dels satsningar på branscher som är i kris. Jag undrar vilka satsningar Birger Nilsson skulle ha sagt nej till. Var skulle vi inte ha satsat? — NJA, LKAB, ASSI eller i Bergslagen? Jag trodde inte att Jörn Svensson skulle vara nöjd med mitt sätt att resonera. Nettoutflyttningen från Norrbotten har stoppats, och den stoppades alltså innan vi fick det besvärliga läge vi har nu. Jag erkänner att det är besvärligt i Norrbotten, men det tillskapades ändå ungefär 11 000 nya jobb fram till 1975-1976. Vi måste faktiskt också kunna sälja våra varor. Jag har sett malmhögarna uppe i Kiruna och Svappavaara. Där ligger de som limpor som vi inte blir av med. Det kan ingen planering i världen påverka — då får vi planera in att kunderna skall köpa av oss också. Vi har att konkurrera med företag utomlands som säljer billigare än vi och som har bättre kvaliteter än vi. Vad händer nu i fråga om stålindustrin? Tidigare konkurrerade japanerna med oss, men nu har de fått dra ned sin stålindustrikapacitet och det är Sydkorea som är på bettet. I och för sig vill vi väl att även de fattiga länderna skall få till stånd en industrialisering och kunna utnyttja sina rikedomar, men det drabbar oss och vi får en strukturell omställningsperiod. Regeringen satsar för att hitta nya och andra jobb. Vi behöver ett mer differentierat näringsliv, det är vi överens om.
Herr talman! En fråga som jag funderar mycket över när jag lyssnar till Eva Winther vill jag formulera så här: Hur kan man vara så nöjd med den nuvarande utvecklingen på det ekonomiska området och på sysselsättningsområdet, när man är bosatt uppe i Norrbotten och har de stora problemen runt omkring sig? Borde det ändå inte i Eva Winthers anförande finnas någonting som tyder på att hon hyser stor oro? Det är ju alldeles uppenbart att människorna i gemen där uppe lever med problem som är oerhört stora och komplicerade. Här har devalveringen förts fram som ett flaggskepp för lämpliga åtgärder när det gäller att lösa sysselsättningsproblemen. Men en devalvering innebär, som genom ett trollslag, en sänkt levnadsstandard för människorna. Det är heller inte säkert att devalveringen i särskilt hög grad har stimulerat exporten i det här landet. Vad vidare gäller de sänkta arbetsgivaravgifterna, så skapas det inga eller ytterst få nya arbetstillfällen genom att sprida en sänkning av dessa avgifter över alla företag. Vi menar att det vore vettigare att lägga dessa pengar i en strukturfond och via den fonden gå in för riktade åtgärder i syfte att öka investeringsverksamheten — det är vad vi nu behöver. Sedan frågade Eva Winther vilka satsningar vi har sagt nej till. Vi har inte sagt nej till satsningar på sysselsättningsåtgärder, men däremot har vi anmält en avvikande mening när det gäller sättet på vilket man satsat alla dessa miljarder. Vi har sagt att regeringen i stället för att sprida ut pengar —det rör sig om 23 miljarder sedan regeringsskiftet — över alla företag borde rikta dessa resurser emot framtidsbranscher och emot företag som verkligen behöver stöd. Häromdagen tänkte jag: Om vi hade haft de här 23 miljarderna i en strukturfond, då skulle vi ha kunnat rädda sysselsättningen på åtskilliga orter och i åtskilliga branscher i det här landet. Då hade det nämligen varit fråga om en riktad satsning av resurser och inte ett allmänt utspridande av pengar över hela den svenska företagsamheten.

Herr talman! Jag skulle vilja uppmana Eva Winther att inte längre leka kurragömma och springa undan bakom fraser utan svara enkelt och rakt på de frågor det här gäller. Medger Eva Winther att hon och de tre koalitationspartierna under denna vårriksdag har lagt fram propositioner och drivit en statlig politik som fått till följd att 4 000 jobb skall bort inom handelsstålsindustrin, 8 000 skall bort inom specialstålsindustrin och mellan 1 500 och 2 000 jobb skall bort i den statliga tekokoncernen? Medger Eva Winther att regeringen skall lägga fram en varvsproposition som kommer att innebära en kraftigt minskad sysselsättning vid varven? Medger eller förnekar Eva Winther detta? Papperen och protokollen i samband med dessa frågor finns ju för alla att läsa, Eva Winther säger: Det går ju inte att sälja alla de här produkterna, utan vi måste ha nya produkter och vi måste satsa på vidareförädling. Javisst, alldeles riktigt! Utmärkt! Men det är ju bara det att när förslag i den riktningen förs fram här i riksdagen, då sitter Eva Winther och de övriga i de tre koalitationspartierna och röstar ner dem. Ni vill inte ha några samhälleliga fonder, ni vill inte ens ha socialdemokraternas strukturfond som skulle kunna innebära att vi får medel för en medveten, riktad omstruktureringspolitik för nya industrier, förutsatt att den används på ett riktigt sätt. Ni var motståndare till ett program för statlig verkstadsindustri i Norrbotten. Eva Winther röstar alltså här i kammaren mot sitt eget läns intressen. Hon står här i dag och säger att vi måste ha en ökad vidareförädling i Norrbotten. Men när vpk lägger fram förslag om verkstadsindustri i Luleå, röstar Eva Winther ned det förslaget tillsammans med de andra borgerliga. Ni är motståndare till att behålla den utvecklingsbefrämjande metallurgin i Domnarvet. Den ville ni inte garantera. Ni ville lägga ned Horndal, ni är motståndare till hela tanken på ett statligt industriprogram, som vpk har fört fram — ett statligt industriprogram som skulle innebära uppbyggnad av nya typer av avancerad förädlingsoch sammansättningsindustri, just det som Eva Winther efterlyser. Tror Eva Winther att det privata kapitalet kommer att rädda Sverige, denna privata industri som sedan 15 år tillbaka minskar sin sysselsättning här i Sverige, exporterar sitt kapital, ökar sysselsättningen i utlandet med ett par hundra tusen arbeten och minskar den i Sverige? Är det denna privata industri vi skall satsa på för att rädda sysselsättningen här i landet? Jag slutar med ytterligare en konkret fråga: Vad vill Eva Winther göra för att sätta stopp för den skadliga kapitalexport som storfinansen bedriver och som drar arbetstillfällen ur landet och minskar sysselsättningen här? Ni har hittills inte gjort någonting. Vad vill ni göra?

Herr talman! Jag är inte nöjd med utvecklingen i Norrbotten, Birger Nilsson. De problem som finns har jag redovisat, och om ni hade lyssnat hade ni märktatt det i mitt anförande fanns uttryck för den oro som jag känner, och som också utskottet känner. Jag sade så här: I utskottet har vi stor förståelse för och delar i många fall motionärernas oro för utvecklingen på en del orter. Men sedan har jag också redovisat regeringens förslag till åtgärder. De problem som Norrbotten just nu kämpar med har i mycket hög grad sin grund i försummelser av den tidigare socialdemokratiska regeringen. Det är nu vi skulle ha behövt en färdig prospekteringsplan för Norrbotten. Då hade vi vetat vilka industrimineral vi kan bryta i stället för den malm som vi har svårt att bli av med. Nu hade vi behövt ett mer differentierat näringsliv. Under alla de år då rikedomarna flyttades från Norrbotten ned till kassakistan här i Stockholm kunde de ha använts för en differentiering av näringslivet i Norrbotten. Nu satsar regeringen på att försöka få i gång ett differentierat näringsliv där uppe, men det är givetvis svårt i den lågkonjuktur som vi f. n. befinner oss i. Och, Birger Nilsson, vad är satsningarna på ASSI, LKAB och NJA annat än ett riktat stöd? Sedan till Jörn Svensson. Strukturella förändringar innebär tyvärr ofta att antalet arbeten minskar. Men det gäller att få nya arbeten i stället. Jag tror inte att vi nu för tiden kan räkna med att ha exakt samma arbete hela livet. Det viktiga är att det finns ett annat arbete att ta till och att det arbetet i första hand finns att söka på den plats där man bor. Det är det som skall vara vårt första mål. Jörn Svensson frågade, om jag tror att det privata kapitalet vill göra det ena eller det andra i Norrbotten. Jag måste säga att det företrädesvis är det statliga kaptitalet som ger arbete åt människorna.

Herr talman! När riksdagen hösten 1976 fattade beslutet om riktlinjerna för regionalpolitiken innebar det påtagliga förändringar i förhållande till 1972 års regionalpolitiska beslut. I riksdagsbeslutet 1976 betonades att politiken bör förstärkas så att människor i olika landsdelar ges allsidig sysselsättning och service samt en god miljö. Regionalpolitiken skulle få en mer decentralistisk inriktning. Därvid betonades att en av regionalpolitikens viktigaste uppgifter de kommande åren var att förbättra den inomregionala balansen. Den nya inriktning som regionalpolitiken fått godtas inte av socialdemo kraterna i utskottet. Något överraskande ställningstagande är det inte, med tanke på socialdemokraternas tidigare uppfattning i frågan. Man avvisar således regionalpolitikens decentralistiska inriktning. Men innan jag går in på vissa av reservationerna i betänkandet vill jag något beröra regionalpolitikens allmänna förutsättningar, och dem har ju också Birger Nilsson rätt mycket uppehållit sig vid. Möjligheterna att vidareutveckla regionalpolitiken är beroende av hur våra totala resurser utvecklas. Den svenska ekonomin är starkt beroende av vad som sker i vår omvärld. Därför är det av stor betydelse att vi kan upprätthålla och stärka vår internationella konkurrenskraft. Man torde kunna säga att en av förutsättningarna för en framgångsrik regionalpolitik är att vi ”an bevara konkurrenskraften på våra exportmarknader. Grunden för en sådan politik har den nya regeringen skapat genom att vidta åtgärder, som underlättar och förbättrar de svenska företagens säljförmåga på utlandsmarknaden. Jag avser då närmast devalveringen av den svenska kronan, som redan börjat ge gynnsamma effekter för exportföretagen. Vi har också, som Eva Winther påpekat här tidigare, fått ett överskott i vår handelsbalans. En ökad export stärker vår ekonomi, vilket ger större resurser för att föra en aktiv regionaloch sysselsättningspolitik. Det var enighet i utskottet, som också har sagts här tidigare, när det gällde att bifalla budgetpropositionens förslag på alla punkter. Däremot är, som jag nämnde tidigare, socialdemokraterna avvisande till den nya regionalpolitikens decentralistiska inriktning. I reservationen 1, som rör regionalpolitikens förutsättningar och inriktning, förs av de socialdemokratiska reservanterna ett omfattande resonemang om vikten av att öka de totala resurserna ur regionalpolitisk synpunkt. Man pekar i reservationen också på sambandet mellan tillväxten i vår ekonomi och vårt utlandsberoende. Som jag ser det finns det inte några delade meningar mellan utskottsmajoriteten och reservanterna om detta synsätt. Skiljaktigheten föreligger när det gäller att fördela de tillgängliga resurserna. Socialdemokraterna godtar inte den decentralistiska inriktningen av den nya regeringens politik. Man vill i stället ha en mera koncentrerad satsning av resurserna. Därför står en mycket viktig fråga obesvarad i reservationen 1. Birger Nilsson har i viss mån tangerat den. Det är hur socialdemokraterna tänkt sig att förstärka vår konkurrenskraft på exportmarknaden. De socialdemokratiska reservanterna erkänner ju vårt utlandsberoende men är, som jag ser det, tomhänta när det gäller konkreta förslag. Då blir min fråga till Birger Nilsson: Hur kan det komma sig att det i denna reservation, som omfattar hela åtta sidor, inte finns ett ord som berör devalveringen? Från utskottsmajoritetens sida har vi pekat på devalveringen, vi har pekat på dess effekt när det gäller att stärka vår internationella konkurrenskraft. Innebär det här att ni som reservanter i all tysthet har accepterat devalveringen av den svenska kronan som en riktig åtgärd för att utveckla den svenska ekonomin och ge ökade totala resurser, bl.a. till gagn för regionalpolitiken? Birger Nilsson har i repliker till Eva Winther i viss mån försökt komma in på denna fråga. Men något riktigt besked har han inte gett, och jag väntar att han talar ut på denna punkt. Birger Nilsson har nämnt om strukturfonden. Han sade att den löser inte alla problem, men den löser många problem. Därför skulle det vara intressant att veta hur strukturfonden verkar när det gäller att förbättra de svenska exportföretagens möjligheter att konkurrera på den internationella marknaden. Det vore intressant att få ett klart besked från Birger Nilsson. Här har vi konkret pekat på devalveringen som en åtgärd för att öka landets konkurrenskraft. Det har ni inte med ett ord berört i er mycket stora reservation, fast ni talar om kravet på tillväxt i ekonomin och om beroendet av utlandet. Därför blir frågan återigen: Har ni i alla fall i all tysthet accepterat devalveringen i efterhand? Som jag nämnde i inledningen till mitt anförande var en av den nya regionalpolitikens viktigaste uppgifter att förbättra den inomregionala balansen. Därför är de nuvarande principerna för ortsplanen inte tillräckliga för att bedöma hur fördelningen av de sysselsättningspolitiska insatserna skall göras mellan olika orter. Genom riksdagens beslut hösten 1976 har länsstyrelserna fått i uppdrag att analysera konsekvenserna för det egna länet av ortsplanen som instrument i den regionala utvecklingsplaneringen. Socialdemokraterna i utskottet vill inte vara med om en utvärdering av ortsplanen. Den rädsla som socialdemokraterna i reservationen 3 har visat för en utvärdering av ortsklassificeringen är i och för sig inte överraskande med tanke på den inriktning de vill att regionalpolitiken skall ha. Det är inte något nytt ställningstagande utan en gammal ståndpunkt som socialdemokraterna intar för tredje gången efter regeringsskiftet. I reservationen 4 återkommer också en sådan här gammal socialdemokratisk ståndpunkt. Det gäller befolkningsramarna. Reservanterna vill ha det till att riksdagsbeslutet hösten 1976 innebar en låsning av planeringsramarna till fasta tal. Men detta är fel. Vad utskottsmajoriteten gav uttryck för 1976 var en vilja att för skogslänens del höja planeringens ambitionsnivå på de övre delarna av befolkningsramarna. För de tre storstadsregionerna var ambitionen den motsatta — planeringen skulle inriktas primärt på de undre delarna av befolkningsramarna. Det är inte fråga om någon låsning av det slag som reservanterna vill påstå. Sedan uppehåller sig Birger Nilsson något kring hur jag här i kammaren skulle kunna försvara den ståndpunkt som vi i centerns riksplan intagit beträffande Norrbotten. Det är en mycket lätt uppgift. Den ställning som vi tog i vår riksplan överensstämde helt med länsstyrelsens förslag i Norrbotten. Däremot har jag i tidigare debatter fått en känsla av att det för Birger Nilsson varit väldigt svårt att här i kammaren förklara sitt eget ställningstagande, hur han kommit till olika uppfattningar, dels som länsstyrelseledamot i Jämtland, dels som ledamot av riksdagen. Får jag också beträfffande Malmöhus län säga att det rikttal som finns i centerns riksplan fram till 1985, med ett befolkningstal på 750 000 invånare, stämmer mycket väl med länsstyrelsens egna prognoser för tiden från februari i år till 1985. Den slutar på 752 000 personer. Det bevisar att vi fått rätt beträffande den planen. De regionalpolitiska problemen har alltid varit större i Norrlandslänen och då särskilt i mitt hemlän Norrbotten. Lågkonjunkturen har de senaste åren hårt drabbat Norrbotten, som grundar sin utveckling på naturtillgångar som malm och skog. Nedgången i världsekonomin har medfört låg efterfrågan på exportmarknaden av malm, järn, stål, trä och papper. Länets dominerande näringar har stor konjunkturkänslighet. Givetvis har detta gett utslag på arbetsmarknaden så att vi i Norrbotten f. n. har en alldeles för hög arbetslöshet i förhållande till det övriga landet. Men detta är ingen ny situation. Under 1960-talet hade Norrbotten en nettoutflyttning på ca 25 000 personer. Trots detta hade vi under hela 1960 talet en mycket hög arbetslöshet, som även varit bestående under 1970 talet. Det är klart att Norrbottens besvärande arbetsmarknadsläge kräver speciella regionalpolitiska insatser utöver de gängse. Därför har också en allt större del av de utvecklade regionalpolitiska stödåtgärderna riktats till länet. Det förstärkta introduktionsstödet, som riksdagen införde förra hösten, är en sådan prioriteringsåtgärd.

Herr talman! Jag tycker att Torsten Stridsman något återföll i rollen som oppositionsman när han från den här talarstolen påstod att centerpartiet skulle driva en decentralistisk politik med stöd av sina befolkningsmålsättningar. Det är alldeles fel. Om man jämför den siffra som centerpartiet hade i sin befolkningsmålsättning för exempelvis Norrbotten, så skulle det, som jag sade tidigare, innebära att centerpartisterna menar att Norrbottens län skall minska med 7000 människor under de två tre år som är kvar till 1980. Samtidigt innebär deras målsättning att de tre storstäderna under samma korta tidrymd skall öka med 100 000 människor. Jag vill fråga Torsten Stridsman om han mot bakgrund av dessa uppgifter kan vidhålla att detta kan rubriceras som en decentralistisk politik. F. ö. är det ju så att det aldrig tidigare har förts en så utpräglad koncentrationspolitik inom näringslivet som sedan den nya regeringen tillträdde - sammanslagningar, uppköp av företag, fusioner, koncernbildningar osv. Titta på strukturen inom svensk industri i dag! Då skall Torsten Stridsman snart komma underfund med att den nuvarande borgerliga regeringen har fört en mycket hård centraliseringspolitik inom näringslivet. I fråga om devalveringen vill Torsten Stridsman ha ett besked. Jag har sagt att man icke löser de stora regionalpolitiska problem som vi har företrädesvis i skogslänen genom upprepade devalveringar. Det trodde jag ändå att Torsten Stridsman skulle hålla med mig om. När det gäller strukturfonden är Torsten Stridsman tydligen inte klar över vad vi menar med denna. Det visar en ouppmärksam riksdagsman från centerpartiet eftersom strukturfonden ändå upprepade gånger har diskuterats här i riksdagen. I korta ordalag är syftet att vi vill samla pengar i en fond och rikta investeringarna mot de områden där man behöver pengar. Beträffande centerns planeringsramar säger Torsten Stridsman att de i stort sammanföll med de ramar som länsstyrelsen i Norrbotten satte upp. Historien visar ju någonting helt annat. Man antog ju de här befolkningsmålsättningarna på centerpartistämman i Växjö 1972. Sedan körde man fram dem i den kommande länsplaneringen. Detta måste väl ändå tyda på att ansvaret för centerpartiets befolkningsmålsättningar ligger hos centerpartiet självt.

Herr talman! Låt mig ställa ett par frågor till Torsten Stridsman. Han talar om en decentralistisk politik, och även han vidhåller att den borgerliga regeringens politik har skapat en större regional balans. Jag har här snabbt försökt ta fram jämförelsesiffror för motsvarande kvartal 1976 till de arbetslöshetstal som finns redovisade för de olika länen i utskottsbetänkandet. Jämförelsen täcker alltså i stort sett den tid som har förflutit sedan den borgerliga regeringen trädde till. I Malmöhus län är arbetslösheten 1,2 procentenheter högre, i Stockholms län 0,7 procentenheter högre och i Norrbottens län 2,8 procentenheter högre 1978 än den var första kvartalet 1976. Arbetslösheten har alltså ökat i varje län under den tid som borgarna suttit vid makten, och den har ökat speciellt mycket just i Norrbottens län. Där är ökningen nästan fyra gånger så stor, mätt i procentenheter, som i Stockholms län och mer än dubbelt så stor, fortfarande mätt i procentenheter, som i Malmöhus län. Är det det som är uttrycket för den decentralistiska politiken? Förklara i så fall för mig, Torsten Stridsman, vari det decentralistiska i en sådan utveckling ligger, för det måste jag erkänna att jag har litet svårt att förstå. Sedan vill jag återkomma till frågeställningar som jag tidigare har tagit upp.

Jag upprepar min fråga till Eva Winther, som jag inte fick svar på: Varför har ni aldrig försökt göra någonting mot denna tilltagande kapitalexport? Och varför vill ni decentralister, som är så måna om att man skall förbättra den regionala balansen, inte göra någonting för att stoppa detta kapitalutflöde, som är en av orsakerna till den stigande arbetslösheten?

Herr talman! Birger Nilsson menade att jag nästan uppträdde som representant för oppositionen. Men jag talade i mitt huvudanförande om den nya regeringens politik och om att den fått en decentralistisk inriktning. Jag har full förståelse för att det kanske smärtar Birger Nilsson att det blivit på det sättet sedan vi fick ett regeringsskifte i det här landet. Men det skall vi väl inte tvista om — var och en av oss har sin uppfattning om hur samhället bör planeras, och låt oss respektera varandras uppfattningar. Sedan vill jag återkomma till den fråga som jag ställde och som Birger Nilsson tydligen har väldigt svårt att svara på: Vad betyder devalveringen för svensk ekonomi? Ni själva har en reservation på åtta sidor, där ni på nästan varenda sida talar om ekonomisk tillväxt till varje pris. I och för sig kan jag acceptera att man behöver ekonomisk tillväxt för att man på det sättet skall få ökade totala resurser för att kunna bedriva en aktiv regionalpolitik och sysselsättningspolitik. Men vad gör ni för att förbättra vår situation? Nog måste devalveringen ha haft effekt. Låt mig ta mitt eget hemlän som exempel. Där har vi stora basindustrier, som är beroende av den situation som råder på utlandsmarknaden. Det gäller malm och skog, det gäller de förädlade råvarorna, som vi säljer ut. Vi i Norrbotten lever inte på att importera varor. Nej, vi lever på att exportera varor och jag menar alltså att vi, genom att vi får större fart på exporten, som är livsviktig för oss, också skapar ökade resurser. Det är just den här problematiken som ni helt har gått förbi i er stora reservation. Det är ett besked därvidlag som jag än en gång vill efterlysa, Birger Nilsson. Innebär er reservation att ni i alla fall har accepterat devalveringen som en nödvändig åtgärd? Ni vill inte erkänna det, men genom att ni inte på något sätt har kritiserat den i er reservation har ni accepterat den i all tysthet. Låt mig sedan säga några ord till Jörn Svensson beträffande arbetslösheten. Jag sade att vi har alldeles för hög arbetslöshet i Norrbotten. Det kan jag erkänna, men det är ingen ny företeelse. Det har vi haft ständigt. Jag vill också beröra arbetslöshetssiffrorna när det gäller skogslänen. Enligt den senaste arbetskraftsundersökningen —- AKU -— var arbetslösheten för första kvartalet 1978 3,7 2. Det är för mycket. Men märk väl att åren 1972, 1973 och 1974 hade vi arbetslöshetstal på över 4,5 96!

Herr talman! Låt mig säga till Torsten Stridsman att det inte var det som han nu svarade på som jag frågade om. Jag anklagar inte Torsten Stridsman och regeringen för att det är en relativt hög arbetslöshet i skogslänen och i Norrbotten jämfört med övriga landet. Det var inte det frågeställningen gällde utan herr Stridsmans eget påstående att regeringen för en decentralistisk politik. Om jag inte är alldeles borta har jag rätt när jag anser att man måste uppfatta begreppet decentralistisk politik som så att en effekt av en sådan politik, som är vad den utger sig för att vara, måste vara att skillnaderna i arbetslöshetsoch sysselsättningssituationen mellan olika regioner bör minska som följd av en decentralistisk politik — annars är det ingen decentralistisk politik. Nu konstaterar jag att under den period som den borgerliga regeringen har suttit kan man tvärtom se att stegringen — i varje fall mätt i procentenheter — av arbetslösheten i Norrbotten har varit större än samma stegring av arbetslösheten i M-län och i Stockholmsregionen. Jag erkänner att det här är en svår materia därför att det utfall man får vid jämförelser beror väldigt mycket på konjunkturläget det år man jämför med. Och det är ibland svårt att få de politiska maktperioderna att överensstämma med konjunkturen. Därför kan man ibland råka ut för att man — medvetet eller omedvetet —tricksar med de här siffrorna. Jag vill naturligtvis gardera mig för detta och säga att man får vara försiktig. Men den jämförelse som jag gjorde här mellan första kvartalet 1976 och första kvartalet 1978 visar inte några decentralistiska effekter. Snarare visar den att i varje fall skillnaderna mellan Norrbotten och de två storstadsregioner som jag nämnde har ökat. Jag gjorde ett hastigt överslag, så gott det sig göra lät när jag satt i bänken.

Eftersom skogslänen ingår i den totaliteten måste ökningen för resten av landet vara mindre än 0,6 26. Det tyder inte heller på att regeringens politik fått någon decentralistisk effekt. Det finns inte skymten av bevis för det.

Herr talman! Efter den här debatten med Torsten Stridsman om centerpartiets befolkningsmålsättningar förutsätter jag att Torsten Stridsman åker hem till Norrbotten och talar om för människorna där att Norrbottens befolkning enligt centerpartiets uppfattning skall minska med 7 000 människor fram till 1980. Jag är litet överraskad över att devalveringen håller på att bli det stora flaggskeppet i regionalpolitiken för centerpartiet. Situationen i skogslänen präglas av stigande arbetslöshet, uttunnat lokaliseringsstöd, sned åldersfördelning och besvärande inomregional obalans. Detta måste Torsten Stridsman känna till. Men han menar tydligen att vi skall komma till rätta med dessa problem genom nya devalveringar — det är patentmedicinen för centerpartiet! Det kan inte vara riktigt att använda den medicinen. Den pressar obönhörligt ned lönerna för de arbetande människorna. Många företag importerar halvfabrikat och råvaror. De drabbas negativt av en devalvering. Det är inte så enkelt som Torsten Stridsman säger att en devalvering rakt igenom gynnar hela den svenska exporten. Det måste helt andra metoder till om vi skall komma till rätta med problemen ute i länen. Nära 40 000 ungdomar går arbetslösa här i landet. Många av dem har skaffat sig en bra utbildning och räknat med att få ett bra jobb när de slutat skolan. Den stora tragiken i den borgerliga regeringens arbetsmarknadspolitik är att så många unga friska människor får gå och stämpla på arbetsförmedlingskontoren utan att kunna få ett meningsfullt jobb. Är man inom de borgerliga partierna verkligen inte oroad av denna situation? Vi har väckt motioner där vi föreslagit konkreta åtgärder för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten. Enligt min uppfattning har regeringen varit synnerligen passiv på den punkten.

Herr talman! Först några ord till Jörn Svensson. Visst har regionalpolitiken fått en nyinriktning, en decentralistisk inriktning. Det vet Jörn Svensson som gammal planerare. Ta som exempel anvisningarna till länsstyrelserna! Man skall minska den inomregionala obalansen, man skall utvärdera ortsplanerna, och planeringen i skogslänen skall inriktas mot de övre talen. Allt detta är en klar markering, en klar viljeinriktning från den nya regeringen. Detta vet som sagt Jörn Svensson, men han vill inte ge uttryck för det offentligt. Sedan till Birger Nilsson. Nej, någon ny devalvering vill jag inte ha. Låt oss sätta in devalveringen på sin rätta plats. Den är inte heller för mig någon huvudsak. Ni talar om att förbättra ekonomin, ni vill ha en högre tillväxt, och ni talar om utlandsberoendet. Vad jag ville säga var att ni i er reservation borde ha talat om på vilket sätt ni vill åstadkomma förbättringar. Men det har ni inte gjort. Vi har pekat på devalveringen som ert exempel på åtgärder för att förbättra vår handelsbalans. Denna har ju också blivit bättre. Alla ekonomer erkänner det, men det vill inte Birger Nilsson göra direkt. Därför kvarstår min fråga obesvarad. Ni hade haft möjligheter att i er reservation, som ändå omfattar hela åtta sidor, säga vad ni anser om devalveringen. Men det har ni alltså inte gjort. Jag tolkar detta så, att ni i all tysthet accepterat devalveringen som en åtgärd vilken skapat möjligheter att åstadkomma en ekonomisk tillväxt i det här landet. Får jag sedan säga några ord om befolkningstalen. I Malmöhus län slog prognoserna tydligen väl in — där hade Birger Nilsson inte någonting att säga. När det gäller Norrbotten har vi i vår riksplan sagt att Norrbotten år 1985 skall haett planeringstal på 280 000 personer. I dag har vi en folkmängd på 266 000. Det är naturligtvis en viss skillnad mellan planeringsinriktningen på 280 000 och den nuvarande folkmängden på 266 000 personer. Jag vet inte hur Birger Nilsson kan komma fram till att detta skulle innebära minus 7000 personer.

Herr talman! De problem i vår ekonomi som legat latenta men som slagit fram med full kraft under 1977 understryker ett samband som tenderat att glömmas bort under senare år, nämligen att det endast är om vi får en expansiv och positiv utveckling i hela näringslivet och hela vårt land som förutsättningarna är gynnsamma för ett förverkligande av de regionalpolitiska målen. I så måtto har socialdemokraterna rätt när de i sin reservation nr 1 till arbetsmarknadsutskottets betänkande nr 23 betonar detta samband. Felet är bara att deras historieskrivning är falsk. Det var under socialdemokratiskt styre som dagens problem grundlades. Det är den borgerliga regeringen som har att städa upp efter tio år av socialdemokratisk s.k. aktiv näringspolitik. Man kan fråga sig — och de frågorna har Torsten Stridsman redan ställt — hur läget i svenskt näringsliv i allmänhet och i skogslänen i synnerhet hade varit om det socialdemokratiska styret hade fått fortsätta. Utan devalvering och med höjda arbetsgivaravgifter hade de svenska företagen haft att kämpa med ett kostnadsläge som varit mellan 20 och 25 96 högre än det nuvarande. Hur många fler företag hade inte då gått omkull och hur många fler människor hade inte då blivit arbetslösa? Vad som allra bäst behövs i regionalpolitiken i dag är expansion av befintliga företag och grundandet av nya företag. Skall de olika länens planer för industrisysselsättningen kunna förverkligas så behövs ett mångdubbelt nyföretagande. Länen kan inte längre ta sysselsättning från varandra. Varje ort och varje region slår vakt om sina företag. Hur ser socialdemokraternas program för nyföretagande ut? Hur tänker socialdemokraterna göra det attraktivt för människor att bli företagare, när de samtidigt här i riksdagen röstar emot alla de borgerliga förslag som syftar till att stimulera den mindre och medelstora företagsamheten? Vem kommer att vilja bli företagare om LO/SAP-förslaget om fackföreningsfonder genomföres? Alla risker förknippade med företagandet kommer att vara kvar. Men belöningen försvinner om man lyckats så bra att man åstadkommit 500 arbetstillfällen. Då tas företaget successivt ifrån en. Regionalpolitiken handlar inte bara om näringslivets utveckling. Den offentliga sektorn spelar också en stor roll för sysselsättningen. Men den offentliga servicen följer befolkningsutvecklingen och är lokaliserad till tätorterna. Den svenska regionalpolitikens styrka har varit vårt geografiskt mycket utspridda och framgångsrika näringsliv. Jag bör väl inte lägga mig i replikskiftet mellan Birger Nilsson och Torsten Stridsman, men jag skulle gärna vilja säga: att stödja de mindre och medelstora företagen, det är att i verklig mening föra en decentralistisk politik. De regionalpolitiska målen är långsiktiga och bör inte påverkas av konjunktursvängningar eller strukturkriser. Det hindrar inte att de smärtsamma omställningar som i dag försiggår och troligen kommer att fortgå kan komma att påverka regionalpolitikens förutsättningar. Finns det risk för att de regionalpolitiska ambitionerna kommer i konflikt med den ekonomiska utvecklingen på längre sikt? Kan det bli så att vi undergräver regionalpolitikens egna förutsättningar genom att bromsa den produktivitetshöjande strukturomvandlingen? Blir de robustare och mera diversifierade arbetsmarknaderna kanske ännu viktigare i framtiden om den enskilde skall kunna garanteras en viss trygghet i boende och sysselsättning? De tendenser till ökad decentralisering inom de större företagen som i dag gör sig gällande kan i stället komma att öka regionalpolitikens möjligheter. Dessa och andra frågeställningar måste noga analyseras och övervägas inför de regionalpolitiska beslut som riksdagen skall fatta nästa vår. Den solidariska lönepolitiken och dess konsekvenser får inte heller glömmas bort i detta sammanhang. Vi har en lönebildning, den solidariska lönepolitiken, som påskyndar utslagningen och omvandlingen, samtidigt som vi har mål i fråga om regional balans och trygghet i anställningen som kräver och leder till minskad rörlighet. Målkonflikten kan naturligtvis döljas med subventionering, men vi kommer inte att kunna göra hela vårt land till ett stödområde. I dag har vi att ta ställning till en lång rad motioner från i stort sett hela Sverige, som dramatiskt vittnar om de stora svårigheter de flesta län brottas med. I utskottsbetänkandet finns också utförligt redovisat de många åtgärder regeringen vidtagit för att bemästra krisen. Min kollega Sten Svensson kommer i sitt anförande att bl.a. beröra de frågor som rör länsplaneringen, ortsklassificeringen och befolkmingsramarna. Det är viktigt att i dag inte-glömma bort att regionalpolitiken varit en lyckosam politik och att vi ända fram till de akuta svårigheterna kunnat notera en förbättrad regional balans och förbättrade sysselsättningsmöjligheter i skogslänen. Det finns all anledning att tro att när Sveriges ekonomi sanerats och svenskt näringsliv återfått sin konkurrensförmåga så återkommer förutsättningarna för en framgångsrik regionalpolitik. Inför kommande regionalpolitiska beslut vill vi från moderat håll betona bl.a. följande punkter. 1. En god företagsmiljö över hela landet som grund för regionalpolitiken. 2. Åtgärder med verkan på hela regioner, differentierade taxor och avgifter, utvidgning av transportstödet m.m. i syfte att skapa likvärdiga förhållanden mellan regioner. Och här vill jag fästa kammarens uppmärksamhet på ett särskilt förhållande. I och med att den allmänna arbetsgivaravgiften helt avvecklas månadsskiftet juni-juli försvinner den fördel som det inre stödområdet haft i den lägre arbetsgivaravgiften. Jag menar att glesbygden måste återges denna konkurrensförmån genom en sänkning av t.ex. folkpensionsavgiften. En minskning av avgiftsbelastningen har den stora fördelen att den kommer såväl redan verksamma som nyetablerade företag till godo. 3. Ökat stöd till basnäringarna jordoch skogsbruk. Detta önskemål är på väg att realiseras i den borgerliga regeringens jordbrukspolitik. Utöver det här vill jag betona behovet av att den offentliga sektorn får en ökad uppmärksamhet i det regionalpolitiska arbetet. Skall de regionalpolitiska målen kunna uppnås, är det helt nödvändigt att den offentliga sektorn gör vad den kan för att decentralisera sin verksamhet. Herr talman! Regionalpolitiken syftar till att medborgarna i hela landet skall ha tillgång till arbete, service och god miljö. Det är en bra målsättning. Regionalpolitiken kan emellertid inte och bör inte heller syfta till att göra alla delar av vårt land exakt lika. Det går inte att fiska lax på Sergels torg, lika litet som Operan och Dramaten finns runt hörnet i Sorsele. Regionalpolitiken måste på bästa sätt ta till vara och utveckla varje regions tillgångar och särskilda förutsättningar. Herr talman! Härmed ber jag att få yrka bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan i betänkandet nr 23.
Herr talman! Jag har väl i och för sig inte så mycket att säga i anledning av vad Margaretha af Ugglas nyss anfört, men hon ställde en fråga som löd så här: Hur hade läget varit i skogslänen, om den socialdemokratiska regeringen hade suttit kvar? Jag är helt övertygad om att det hade varit ett mycket bättre och positivare läge. Vi hade t.ex. sannolikt haft ett högre bostadsbyggande. Nu har vi bostadsbrist i de flesta kommuner, och det påverkar också möjligheterna att driva regionalpolitik. Kommuner med stor bostadsbrist säger, om ett företag vill bygga ut eller nyetablera, att det finns tyvärr inga bostäder åt personalen. Det är klart att då flyttar det företaget till någon annan kommun där man har det bättre ställt på bostadsmarknaden. Jag är också helt övertygad om att vi under en annan regering skulle ha fått igenom ett krav som vi har drivit väldigt länge, nämligen kravet på ökad prospektering av urantillgångar. Där kan det skapas många hundra sysselsättningstillfällen i glesbygden, men den nuvarande regeringen har som bekant satt sig på tvären i det fallet. Sedan talar man om arbetsgivaravgiften. Jag vill påstå att inga eller i varje fall ytterst få nya jobb har skapats till följd av att man har slopat arbetsgivaravgiften. Det är helt andra faktorer som styr viljan att nyanställa människor hos ett företag. Det måste finnas en orderbok, det måste finnas en efterfrågan för att man skall vilja anställa ny arbetskraft. Det hade varit bättre — jag upprepar det — om man hade lagt dessa pengar i en strukturfond och i stället vidtagit riktade åtgärder. Vi socialdemokrater kritiserar de borgerliga därför att vi menar att man inte framgångsrikt kan driva en regionalpolitik som bygger huvudsakligen på generella åtgärder. Det måste i stället vara en kombination av generella insatser och insatser som är direkt destinerade till de orter och områden som har det besvärligt med sysselsättningen och utvecklingen över huvud taget.

Herr talman! Man blir ständigt förvånad som lyssnare under denna debatt. Talesmannen för moderata samlingspartiet har nu övergått till den decentralistiska regionpolitiken. Det är ju intressant, för det är någonting helt annat än de signaler man hörde under den förra regeringen, när vi från vpk hade anledning att kritisera de centralistiska inslagen — de alltför koncentrationsvänliga inslagen — som vi menade fanns i den dåvarande inställningen till regionpolitiken. Då var ju moderaterna alltid på den linjen att just de avsnitten skulle de stödja och sympatisera med. Får jag fråga: Hur klarar Margaretha af Ugglas av den omkopplingen — att nu, med sitt parti i regeringsställning, försöka företräda den politik som man under den förra regeringen motarbetade, och försöka motarbeta den politik man i alla väsentliga avseenden stödde under den förra regeringen? Sedan måste jag också ställa en annan fråga. I Margaretha af Ugglas anförande är själva stommen att det som skall rädda landet, skapa ökad regional balans osv., är nyföretagandet, det privata kapitalet, den privata industrin. Tror nu Margaretha af Ugglas själv på detta, eller lever hon i en total skenvärld? Den beskrivning hon ger och de förhoppningar hon uttrycker strider ju helt och hållet mot alla kända och konstaterade utvecklingstendenser inom det kapitalistiska systemet. Där är det obönhörligen så, att ju högre stadium i kapitalismens utveckling man når, desto hårdare blir utslagningen av små företag, desto svårare blir det att få till stånd något lokalt nyföretagande i liten skala. Den miniminivå som krävs för att man skall kunna nyetablera sig i en bransch stiger ständigt. Detta är en obönhörlig ekonomisk lag under kapitalismen. Det är därför som vi har fått en ständigt minskande småföretagsamhet och en ständigt ökande koncentration. Denna utveckling har Margaretha af Ugglas och hennes regering understött genom att här i riksdagen rösta för koncentrationsprocessen när det gäller handelsstålsindustrin och specialstålsindustrin. Där är det ju inte fråga om nyföretagande, där är det fråga om att den ena bruksorten efter den andra skall läggas ned och driften koncentreras. Vilka förhoppningar kan man då, Margaretha af Ugglas, ställa på en privat industri som minskar sin sysselsättning här i Sverige, som exporterar kapital, som skapar en mängd nya arbetstillfällen i utlandet samtidigt som den inskränker sin verksamhet här?

Herr talman! Jag lyssnade till vad Birger Nilsson sade beträffande sänkningen av arbetsgivaravgiften, och det var tvärtemot de informationer jag har fått när jag har rest, t.ex. i skogslänen, och träffat företagarna. Där har man i stället sagt mig att man tycker att sänkningen av arbetsgivaravgiften varit värdefull men att man är bekymrad över att den delen av regionalpolitiken skall så att säga jämnas ut eller försvinna vid månadsskiftet juni-juli. Jag tycker att detta är en sak som den borgerliga regeringen måste allvarligt undersöka. Sedan är det väl ändå så, Birger Nilsson, att det från företagens synpunkt måste vara ett mindre problem att skaffa tjänstebostäder till sina anställda än att över huvud taget inte kunna sälja sina produkter. Det senare förhållandet är ju det allt överskuggande problemet i den ekonomiska kris vi har i dag. Att få debattera med Jörn Svensson är, tycker jag, i allmänhet ett nöje, men i dag hade jag litet svårt att följa en del av det Jörn Svenssson har att säga. Han frågade: Vad betyder decentralistisk politik? Vad menar moderaterna? Vad menar centern? Det är naturligtvis en tolkningsfråga, och svaret beror också på vad i den decentralistiska politiken det är vi talar om — befolkningstal eller befolkningsramar eller den mindre och medelstora företagsamheten. Men nu har vi glädjande nog internationellt sett ett näringsliv som är geografiskt oerhört fritt, och detta tycker jag att vi bör slå vakt om. Det finns all anledning att försöka främja de mindre och medelstora företagens utveckling. Vad jag tror kan rädda det här landet är svenskarnas allmänna flit och duglighet. Jag hoppas på växtkraften i befintliga företag och på ett nyföretagande samt på att vi vinner valet 1979, så att vi åter får en borgerlig regering, som är beredd att satsa på marknadsekonomins livskraft. Jag tror naturligtvis inte— som Jörn Svensson gör — på att det som skall kunna rädda det här landet är socialism. Jörn Svensson talade i ett tidigare inlägg till Birger Nilsson om kapitalexport. Detta fick mig att fundera: Är det inte ändå så, att den värsta kapitalexport som det här landet har drabbats av är att vi tvingas sälja våra varor på exportmarknader till underpris som inte ens täcker kostnaderna för att producera dem?

Herr talman! Margaretha af Ugglas talade om situationen i skogslänen. Det är klart att detta är en intressant frågeställning för den som är bosatt där uppe och har kunnat följa utvecklingen under de senaste åren. Den förra regeringen utlokaliserade genom insatser via investeringsfonderna och lokaliseringsstöd en del små och, som vi tyckte, växtkraftiga företag till mitt län. Nu håller grunden på att rasa för dessa företag. Det är väl det som gör att vi känner så stark oro. Jag skall bara ta ett exempel, som är aktuellt och färskt. AB Partner, som tillverkar motorsågar, lokaliserades till Östersund med hjälp av lokaliseringsstöd i olika former. Nu håller detta företag på att gradvis avvecklas. Det betyder att drygt 200 anställda troligen kommer att få sparken.

Herr talman! Margaretha af Ugglas frågar nu: Är inte den värsta formen av kapitalexport den som sker genom att de svenska exportörerna måste sälja sina varor till underpris? Jo, det är möjligt. Det är naturligtvis ingen bra form för kapitalexport.

Samtidigt råder nöd och massarbetslöshet i alla kapitalismens länder.

Är det det kapitalet som har ökat sysselsättningen genom sina utlandsinvesteringar på ett par hundra tusen arbetstillfällen samtidigt som det har minskat sysselsättningen här hemma? Är det detta kapital, med sin minskande sysselsättningsbas här i Sverige, som skall rädda sysselsättningen i landet och åstadkomma de nya sysselsättningstillfällena? Hur får Margaretha af Ugglas detta att gå ihop? Det är ju bara illusioner, och det grövsta av allt är denna privata företagsamhet! Vad har den gjort för att stödja Norrbotten? Den enda företagsamhet som åstadkommit några verkliga insatser i Norrbotten är den statliga företagsamheten — som man kan kritisera, och som även vi kritiserar, så som den nu ser ut. Men hur tror Margaretha af Ugglas att det är med förhoppningarna om att den minskande småföretagsamheten och den minskande privata industrin någonsin skall kunna utgöra en bas för att skapa regional balans och ökad sysselsättning? Detta måste ju Margaretha af Ugglas inse är illusioner, eftersom det strider mot hela lagbundenheten och utvecklingstendensen i det system som kapitalismen utgör. Margaretha af Ugglas blev patetisk när hon talade om det socialdemokratiska förslaget. Hon menade att det skulle innebära att man tog ifrån företagsägarna/kapitalägarna det kapital som de sparat ihop och satt in i sina företag. Min repliktid är slut nu. Avslutningsvis vill jag bara säga att det socialdemokratiska fondförslaget är intressant på det sättet att det för varje avsättning till fonden ger en ännu större skattelättnad åt det privata kapitalet — det är således ingen som helst risk för att det privata kapitalet skall bli utköpt!
Herr talman! Till Jörn Svensson: Jag tycker nog ändå att det är bättre att ha ett ekonomiskt system som producerar varor och tjänster än att ha ett ekonomiskt system å la det socialistiska, där det ständigt råder brist på varor och tjänster, särskilt för konsumenterna. Till Birger Nilsson: Jag tyckte det var positivt när Partner etablerade sig i Östersund. Det är självklart att man får beklaga den utveckling som sedan har skett. Företaget kan inte sälja sina produkter på det sätt som man hade förutsatt. Birger Nilsson vet säkert att resten av företaget är lokaliserat till Göteborg, som är en annan region som i dag inte heller har det så lätt med sina arbetstillfällen.

Herr talman! Jag har med stort intresse lyssnat till den här debatten. Den har spänt över ett vitt fält alltifrån regionalpolitik till näringspolitik. Det kan vara befogat, eftersom regionalpolitiken ju i hög grad är beroende av näringspolitiken i fråga om den allmänna förutsättningen för den industriella verksamheten. Jag upphör aldrig att förvånas över hur den socialdemokratiska oppositionen lyckas med konststycket att tala om att de enskilda företagen sviker sitt ansvar eller som någon nyss här sade ”raserar vad som är uppbyggt”. Jag förmodar att vederbörande då tänkte på de enskilda företagen. Men samtidigt är det de enskilda företagen man litar till för den industriella sysselsättningen, inte minst i regionalpolitiskt avseende i Norrlands inland. För att ta ett exempel är det i hög grad de många små företagen som bidrar tillatt uppehålla sysselsättningen. Kan man verkligen från oppositionens sida i längden fortsätta med den här mycket enkla exploateringen av primitiva känslor av motsättning mellan kapital och arbete som man säger, när man ändå i detta blandekonomiska samhälle är tvungen att repliera på de många små enskilda företagens insatser för att säkra sysselsättningen? Det är en bland många frågor, som man ställer sig efter att ha lyssnat på den här debatten. Jag skulle emellertid här litet kort vilja kommentera frågor som rör den regionalpolitiska planeringen, eftersom den ju är grundläggande för den regionalpolitiska inriktningen på längre sikt. Den proposition som vi nu planerar för nästa vår har i huvudsak två väsentliga underlag för sina förslag, dels sysselsättningsutredningens regionalpolitiska delbetänkande, som vi räknar med skall komma i september, dels länsstyrelsernas rapport 78. Vi räknar också med att ERU kommer att bidra dels med en utvärdering av det regionalpolitiska stödet, som kommer att föreligga i sommar, samt med ett förslag till ett nytt forskningsprogram. Den ambitiösa upptrappning av regionalpolitiken, som har skett under den nya regeringens ansvarstid, kompletteras alltså av att man här successivt höjer ambitionerna långsiktigt när det gäller att utforma regionalpolitiken. 1978 års länsplaneringsrapport är det första fullt utförda exemplar på den årligen återkommande uppföljningen av utvärderingen av länsplaneringen. Vi har givit länsstyrelserna vissa särskilda uppdrag som kommer att redovisas i rapporten. Det rör sig bl.a. om en utvärdering av ortsplanens roll i samhällsplaneringen. Ett annat uppdrag som länsstyrelserna har och som vi väntar oss mycket av är kartläggningen av sysselsättningsförhållandena i lokala arbetsmarknader. Det är ett försök till ett verklighetsanpassat sätt att diskutera människors sysselsättningsproblem. Det är tänkt som ett underlag för kommunernas bebyggelseplanering, för trafikplaneringen och för arbetsmarknadspolitiska åtgärder, och det arbetet sker i nära samarbete med länsarbetsnämnderna och berörda kommuner. Jag vill också i det här sammanhanget nämna — någon tidigare debattör har varit inne på samma tema — uppdraget till länsstyrelserna att undersöka möjligheterna till en decentralisering inom den offentliga sektorn i länet. Om länsstyrelserna verkligen har trängt in i den frågan, tror jag att man kan vänta sig åtskilliga intressanta uppslag på detta område. 1978 års länsrapporter kommer också att remitteras till vissa statliga myndigheter. Det är i första hand de regionalpolitiskt mest betydelsefulla verken som får möjligheten att säga sitt i anslutning till länsrapporterna. Här har också länsplaneringen 1980 varit uppe till debatt och den har ju också diskuterats i utskottet, vilket framgår med all önskvärd tydlighet av utskottsbetänkandet. Jag kan gärna vitsorda att det är en arbetsam process som sätts i gång i och med länsplaneringen 1980. Jag har i dag noterat att det finns röster som f. n. talar mot en ny länsplaneringsomgång. Man menar att man nu vill arbeta vidare med genomförandet av länsplanering 74 och säger sig ha kunnat notera en påtaglig planeringströtthet. Det är klart att vi har noterat att man på sina håll i länsstyrelserna anfört vissa betänkligheter men det har naturligtvis, alldeles oavsett detta, varit naturligt att se länsplaneringsarbetet som ett fortlöpande arbete för en effektivare och bättre regionalpolitik. Det har därför varit naturligt att utveckla våra anvisningar i riktning mot mera probleminriktade planeringsdokument med mindre av sifferexercis. Samtidigt kan jag inte komma ifrån att en hel del av planeringskritiken egentligen bottnar i en litet väl snäv, jag vill inte säga inskränkt, uppfattning om vad som egentligen är regionalpolitiska åtgärder — i den mån det nu inte helt enkelt har rört sig om en diskussion om något som egentligen rör den obotfärdiges förhinder i sammanhanget. Får man genom länsplaneringen tillfälle att påverka den statliga budgetprocessen, så är detta en åtgärd så god som någon, och det är en grundläggande åtgärd för att vrida samhällsutvecklingen i mera decentralistisk riktning. Och får man till stånd ett samspel med kommunal sysselsättningsplanering skapar också detta goda möjligheter att påverka. Jag finner för min del flera argument för att en ny omgång är angelägen, men det är särskilt två av dessa som jag i det här sammanhanget vill ta fram. Det ena rör de nya riktlinjer för regionalpolitiken, som riksdagen lade fast hösten 1976 i arbetsmarknadsutskottets betänkande. Denna nya inriktning för politiken måste naturligtvis översättas i mera handfasta riktlinjer för planeringen i de skilda länen, så att man skall kunna påverka skeendet på ett nytt och effektivt sätt, som var främmande för den gamla regionalpolitiken. Det är alltså en aktivare regionalpolitik som är målsättningen med den nya planeringsomgången. Det inhiberande av länsplanering 80, som kritikerna förordar, måste alltså bottna i att man vill ha en lägre ambition. Man vill trappa ned de regionalpolitiska ambitionerna. Men detta är för det parti jag företräder en helt oacceptabel attityd till frågan. Det andra argumentet, som jag anser vara centralt för den nya länsplaneringsomgången, har med den länsdemokratiska reformen att göra. Länsdemokratikommitténs arbete innebär sannolikt att det kommer att öka landstingens inflytande över länsplaneringen. Det kommer att öka påtagligt, och det är därför som jag som huvudansvarig för regionalpolitiken i regeringskansliet anser det vara av största betydelse att vi så snart som möjligt skapar möjligheter för landstingen till ett ökat inflytande och ansvarstagande. I det sammanhanget är denna nya länsplaneringsomgång 1980 ett avgörande dokument och en central insats, eftersom landstingen förhoppningsvis får delta aktivt i utvärderingen av det material, som kommer fram med denna länsplanering.

Herr talman! Jag vill kvittera vad Nils Åsling sade i sitt anförande. Inte heller jag upphör att förvånas över industriministerns påstående att den nuvarande regeringen för en ambitiös och framgångsrik regionalpolitik. Jag gör alltid reflexionen att den människa, som kan göra en sådan bedömning av den nuvarande regionalpolitiken, aldrig kan ha besökt en arbetsplats, speciellt inte i skogslänen. Sedan säger herr Åsling att vi för en primitiv argumentation från oppositionens sida. Ja, det är väl primitiva argument, om man lägger upprepade motioner med konkreta krav på en ökad tillväxt i ekonomin, med förslag till att stimulera investeringarna inom den privata och den statliga sektorn. Över huvud taget när man som socialdemokraterna väcker en rad av motioner, som alla syftar till att skapa bättre fart inom det svenska näringslivet, karakteriserar industriministern det som primitiva argument från oppositionen. Då måste jag anmäla en viss förvåning även på den punkten. Vad som skett efter 1976 kan inte betecknas som en aktiv regionalpolitik. Herr Åsling behöver bara åka runt i skogslänen —t.ex. i sitt eget län — för att uppleva hur de industrier som skulle utgöra basen i en fortsatt regionalpolitik nu antingen har anställningsstopp, avskedar människor eller varslar om nedläggning. Är det detta regeringen kallar en aktiv regionalpolitik, då har vi sannerligen mycket olika uppfattningar om den saken. När det gäller länsdemokratin har vi från socialdemokratiskt håll den bestämda uppfattningen att länsplaneringsarbetet skall ligga kvar hos länsstyrelserna. Om vi överför det på landstingen finns det en risk för att vi i framtiden skapar ett system av delstater, och i ett sådant system blir det de starka landstingen som kommer att råda över de svaga. Jag ser en fara i detta på lång sikt.

Herr talman!

Med det sättet att resonera kan man ju bevisa vad som helst, men det har ingenting med en reell sakdebatt att göra. Det är ju alldeles uppenbart att vi här i landet har försummat att ta itu med våra strukturproblem. Nu får vi göra det i den sämsta tänkbara konjunktursituation. Vi har försummat vår konkurrensmässighet, vi har levt över våra tillgångar under 1970-talet och alltså försämrat våra möjligheter på exportmarknaderna. Men det är naturligtvis från Birger Nilssons synpunkt betydelselösa bagateller. Erkänn då åtminstone att det i de reella ställningstagandena har skett en väsentlig upptrappning av ambitionsnivån när det gäller regionalpolitiken! Ta exemplet kommunala industrilokaler. Nu skall det äntligen finnas en chans för mindre orter i glesbygden, utan möjlighet att ackvirera företag i kamp med andra orter, att erbjuda den favören att de har en industrilokal att offerera. Socialdemokraternas motion och reservation är obegripliga i sitt fördömande av dessa industrilokaler. Det är i realiteten ett socialdemokratiskt avståndstagande från de små orternas berättigande att leva vidare och utveckla sin arbetsmarknad. Borttagandet av arbetsgivaravgiften och kompensationen till det inre stödområdet i form av extra vägbyggnad talar inte Birger Nilsson om, inte heller om den relativt sett enorma satsningen på Norrbottens näringsliv, som är utan motstycke i svensk regionalpolitik. Här har alltså gjorts väsentliga insatser, men trots detta har vi stora bekymmer till följd av strukturproblemen inom näringslivet och den allmänna ekonomiska utvecklingen, som skapar stora avsättningssvårigheter för vår industri. Det finns en annan fråga som jag tycker att vi måste få ett entydigt svar på från oppositionen: Är ni för eller emot de små enskilda företagen? Här stod Birger Nilsson nyss och sade att man raserar vad som har gjorts under tidigare år i regionalpolitiskt avseende. Vilka är det som raserar? Är det företagen? Tala ut om detta i så fall, låt oss få korten på bordet! Det är ändå dessa många små enskilda företag som bär upp sysselsättningen i våra bygder, och man kan inte — som socialdemokratin gör — samtidigt ifrågasätta deras existens och kräva att de skall fortsätta sin verksamhet och hålla sysselsättningen uppe. Sluta med detta dubbelspel! Vi måste få en reell debatt om hur vi skall säkra sysselsättningen. Så långt vi kan bedöma utvecklingen nu spelar de enskilda, mindre företagen en strategisk roll, framför allt i glesbygderna i Norrlands inland, som Birger Nilsson känner väl. Birger Nilsson måste ge ett klart besked här. Är ni villiga att främja företagsutvecklingen, nyföretagandet och de mindre företagens expansion, eller är ni emot detta?
Herr talman! Den här senaste frågan som herr Åsling ställde är för mig lätt att besvara. Jag kan bara hänvisa till den utveckling som vi hade under början av 1970-talet, då regering och arbetsmarknadsstyrelse beviljade stora summor i lokaliseringsstöd. I allra största utsträckning gick de pengarna till små företag. Där visade vi i gärning att vi är beredda att stödja även de små företagen. Det kan vara litet värre för industriministern; han har ju fått hård kritik på sig från småföretagarna, eftersom de anser att han har satsat alltför mycket på storindustrin. Det kanske ligger något i den kritiken, vad vet jag. Sedan påstod herr Åsling att jag inte talade om de problem som vi har i det här landet. Det gjorde jag visst, men det är klart att iett 20 minuters anförande har man en åstundan att säga även andra saker, och jag valde den uppläggningen att jag talade mera om de konkreta åtgärder som socialdemokratin har vidtagit för att rätta till den regionala obalansen. Det gjorde jag därför att man från borgerligt håll i debatter av den här typen ständigt brukar återkomma till frågan: Vilka konkreta åtgärder har ni föreslagit från ert håll? Jag ville räkna upp några av de åtgärderna. Det får väl stå för herr Åslings egen räkning att han inte begriper de motioner och reservationer som vi skriver från socialdemokratiskt håll. Det börjar klarna för mig nu varför han mot den bakgrunden karakteriserar regeringens regionalpolitik som en ambitiös och framåtsyftande politik.
Herr talman! Det var inte så mycket svar i sak. Jag hade dock önskat att Birger Nilsson, som här företräder det ledande oppos'tionspartiet, hade varit beredd att ge en mera direkt och rejäl deklaration för var man står när det gäller den del av näringspolitiken som har ett direkt samband med den fråga vi diskuterar här i dag, nämligen regionalpolitiken. Visst är vi beredda att stödja de mindre företagen, säger Birger Nilsson. Det är bra att socialdemokratin är beredd att göra det.

Man måste ta gemensamma tag och acceptera att vi, för att lyckas med den regionala sysselsättningen, behöver en positiv attityd mot de mindre företagen, vi behöver en chans att utveckla dem och vi behöver jämställa möjligheterna för de mindre företagen med de möjligheter som finns för kooperativa, statliga och stora företag. I det arbetet är socialdemokratin välkommen med, men socialdemokratin har ägnat så mycket av den näringspolitiska debatten just åt att misstänkliggöra de mindre företagen och deras roll i sammanhanget. Det var den deklarationen jag hade väntat att Birger Nilsson skulle avge. Sedan säger Birger Nilsson att han föredrar att uppehålla sig vid konkreta förslag, och det tror jag är befogat. Socialdemokratin har ett stort behov av att konkretisera sig när det gäller reella åtgärder. I reservationerna vid detta utskottsbetänkande sysslar man ju i stort med ett gammalkonservativt nejsägande. Konkreta, offensiva åtgärder letar man förgäves efter. På s. 27 i utskottsbetänkandet avfärdar också utskottet den motion som Birger Nilsson står som första namn på genom att säga: ”Några konkreta förslag läggs inte fram.” Det är ganska betecknande för socialdemokratins agerande i fråga om regionalpolitiken. Välkommen med i ett konstruktivt och offensivt regionalpolitiskt arbete! Birger Nilsson borde också tänka om när det gäller landstingens roll i planeringsverksamheten.

Vitror för vår del att landstingen här har väsentliga bidrag att ge. Vi har alltså inga betänkligheter och anser att det vore en styrka för regionalpolitiken om landstingen aktivt vore med i den planering som nu kommer. Jag är förvissad om att så också blir fallet.

Herr talman! Jag har under många år deltagit i de regionalpolitiska debatterna i riksdagen, och jag måste bekänna att jag, trots att det förekommit smått smädliga angrepp såsom att debatten gäller Hembygdens dag osv., alltid har tyckt att det varit stimulerande att diskutera regionalpolitiken och dess innehåll. Ytterst har debatten dock gällt att invånarna i olika delar av landet skall få likvärdiga sysselsättningsmöjligheter, likvärdig tillgång till social, kommersiell och kulturell service och en god miljö liksom att det inom länen skapas en bättre regional balans. Vi var på god väg att nå fram till en sådan utveckling under den socialdemokratiska regeringstiden. Åtskilliga tiotusentals jobb kunde tillskapas inom stödområdet genom lokaliseringsstöd och genom användandet av investeringsfonder. Vi kunde ytterligare öka antalet anställda inom olika regioner genom den stora statliga utlokaliseringen och genom en påtaglig utbyggnad av utbildningsväsendet över hela landet. Utskottets ordförande Eva Winther erkände också i sitt inlägg i debatten att det verkligen skapades jobb före 1976. I dag är det knappast meningsfullt att diskutera de regionalpolitiska frågorna, eftersom den borgerliga regeringens ekonomiska politik har dragit undan möjligheterna att föra en aktiv regionalpolitik. Vad det ytterst trots allt gäller är ju att landet har en regering och en riksdagsmajoritet som är beredd att föra en aktiv och planmässig närings-, arbetsmarknadsoch regionalpolitik och som skaffar sig instrument och resurser för detta. Det står helt klart att den borgerliga regeringen saknar vilja, eller möjligen förutsättningar, att föra en sådan politik. Regeringen har ägnat sig mer åt nedläggningar än åt att se till att det sker en expansion av näringslivet och en ökning av sysselsättningen, och den har frånhänt sig resurser genom skattesänkningar, slopande av arbetsgivaravgifter m.m. i stället för att satsa hårt på sysselsättningsskapande åtgärder och nyinvesteringar. På s. 10 i utskottsbetänkandet konstaterar den borgerliga majoriteten följande: ”De svåra strukturproblemen inom vissa krisdrabbade branscher har angripits med kraft. Därvid har använts såväl näringspolitiska som arbetsmarknadspolitiska medel. Syftet har varit att strukturförändringarna inom dessa branscher skall kunna ske i en kontrollerad och godtagbar takt som tar hänsyn till de anställdas situation.” Stämmer verkligen detta överens med sanningen? Låt mig här som exempel ta den bransch som jag bäst känner till och som brottas med stora problem, nämligen tekobranschen. Nedläggningarna inom teko sker med allt snabbare takt, och beträffande Boråsregionen räknar man från länsstyrelsens sida med att över 10 000 arbetstillfällen inom teko skall försvinna enbartinom Nr 143 denna region. Till detta skall läggas de många tusen arbetstillfällen som har försvunnit under de allra senaste åren. Borås kommun kommer att förlora drygt 7 000 tekojobb. Redan nu är 13 96 av arbetskraften i Borås kommun arbetslös eller föremål för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Endast Norrbottens län ligger sämre till. Trots detta medverkar regeringen aktivt till att den nya statliga tekokoncernen ytterligare skall krympas. Bl. a. Rydboholmsbolagets fabrik i Viskafors skall läggas ner — jag skulle kunna räkna upp en lång rad företag med liknande problem. I en för kommunen och arbetskraften fullkomligt ohållbar situation har regeringen inte ens tagit chansen att försöka bibehålla de arbetstillfällen som staten mycket väl skulle kunna medverka till att bibehålla, nämligen arbetstillfällen inom de företag som staten själv äger. I stället medverkar man till att öka nedläggningstakten. De ersättningsindustrier som industriministern utlovat vid ett flertal tillfällen har vi ännu inte sett något av, och jag föreställer mig, herr talman, att situationen är ungefär likadan i många andra regioner som drabbas av strukturproblemen. I stället för att söka rådrum genom att bibehålla den sysselsättning som finns åker herr Åsling omkring och talar om ersättningsindustri och hänvisar till de många särskilda delegationer som tillsatts. Men än har inte skapats några sysselsättningstillfällen genom de här delegationerna. De saknar f. ö. resurser för att skapa nya arbetstillfällen. Vad de kan göra är att komma med förslag till åtgärder för att stärka regionernas näringsliv. Men det har ju länsstyrelserna redan gjort, så det är sannerligen ingenting nytt som sker genom tillsättandet av dessa delegationer. Möjligen vill regeringen frånträda sitt ansvar genom att ständigt kunna hänvisa till delegationer och arbetsgrupper. Den framtidstro som utlovades, om vi skulle begåvas med en borgerlig regering, tycks helt ha försvunnit. De 400 000 nya jobben som centern utlovade under valrörelsen 1976 lyser med sin frånvaro. I stället fortsätter nedgången i industrisysselsättningen i snabb takt liksom investeringarna inom industrin. Arbetslösheten är hög, ungdomsarbetslösheten stiger, varslen har stigit i jämförelse med första kvartalet 1977 och arbetskraftsefterfrågan ligger fortfarande på en låg nivå. För några år sedan konstaterade jag i en regionalpolitisk debatt att centern ropar under almarna och prasslar i buskarna. Det var på den tiden när centern skulle frälsa människorna i varje bygd och i varje by genom den berömda centerpartistiska regionalpolitiken. I dag när centern sitter i kanslihuset verkar det mer som om man skulle känna sig som katt på hett plåttak i den här frågan. Det har blivit ganska tyst på centerhåll, åtminstone när det gäller att vara ute i buskarna och prata om nya jobb. Det har onekligen skett en sinnesförändring när det gäller de yviga löftena från den centerpartistiska morgonrodnadens tid. 49 Birger Nilsson har ingående redogjort för vår syn på regionalpolitiken liksom för reservationerna, och jag skall därför endast ta upp ett par frågor. Den första gäller reservationen 2 om landstingens roll i länsplaneringsarbetet. Vi anser att det är självklart att landstingen skall medverka i planeringsarbetet, men vi tycker också att det är lika självklart att det är statsmakterna som bör ha det övergripande ansvaret för samhällsplaneringen. Det finns därför inte någon anledning att Nytta över ansvaret för den regionala planeringen från länsstyrelserna till landstingen. Det skulle onekligen också innebära att landstingen skulle bli ett överorgan, en överkommun om man så vill, över primärkommunerna, och det kan vi inte acceptera. De tankegångar som de borgerliga har om att landstingen skulle anta länsplanen skulle också innebära att landstingen byggde upp ett länsplaneringsorgan vid sidan av länsstyrelserna. Det vore ett slöseri utan like, vilket inte borde accepteras av de partier som talar om sparsamhet och minskad byråkrati. På socialdemokratiskt håll kan vi inte acceptera en sådan ordning. När det gäller ortsplanen vill jag påpeka att det är ett av de bästa instrumenten när det gäller att konkretisera den långsiktiga inriktningen av regionalpolitiken. Genom att prioritera insatserna i primära , regionala och kommunala centra, har man möjlighet att styra arbetstillfällen och service på ett sådant sätt att alla länets invånare har någorlunda likvärdiga möjligheter att nå en arbetsmarknad inom rimligt avstånd. Det intresserar mig i hög grad att få veta vilket annat instrument man tänker välja för att uppnå detta, om man nu tar bort ortskriterierna. Skall man förverkliga centerns gamla önskedröm -— att servicen och arbetstillfällena kan ligga litet hur som helst utan någon planmässighet, bara de inte hamnar i primära eller regionala centra, även om arbetskraften och investeringarna finns just där och det är där man har de flesta arbetslösa? Jag emotser verkligen med intresse att få veta vilken metod man tänker välja. Enligt vår åsikt bör principerna för ortsplanen och målen för denna ligga fasta, och jag yrkar därför bifall till reservationen 3. Till slut befolkningsramarna. I fjolårets debatt förde centern ett sorglustigt resonemang om dessa. Under hösten hade riksdagen fattat beslut om att ge ett ändrat innehåll åt de av statsmakterna angivna befolkningsramarna för länen. Den borgerliga majoriteten drev igenom att planeringen för storstadslänen skall inriktas mot den undre delen av ramarna, i skogslänen mot de övre delarna och för övriga län mot mitten av ramarna. Detta var en klar eftergift av de två övriga partierna gentemot centern och dess gamla käpphäst om fasta befolkningstal. Man kompromissade sig fram i denna fråga — liksom i många andra — och resultatet blev därefter. Vi klargjorde redan i fjol att detta beslut från befolkningssynpunkt är mycket märkligt. För Malmöhus län måste man t.ex. få till stånd en nettoutflyttning för att balansera den befolkningstillväxt som sker genom de barn som kommer att födas där. Skogslänen skall planera för en ökning med flera tiotusentals personer. Det blir alltså en folkomflyttning av stora mått, om de borgerliga intentionerna skall uppnås. Och enligt en av bostadsminist rarna skall inte heller befolkningen tillåtas att öka i sydvästra Skåne. Men vilka tvångsmetoder hon skall använda för att uppnå detta talar hon faktiskt inte om, inte heller var i det övriga landet människorna skall få sin försörjning, och det är viktigt nog. I fjol försökte centern krypa undan genom att dels påstå att det i själva verket inte rör sig om någon förändring, dels att man genomfört en stor reform när det gäller ramarna. I år framhärdar utskottet i sitt påstående att det fortfarande gäller ramar och inte fasta befolkningstal. Då kan jag bara konstatera, att det inte ”bidde” något av centerns gamla käpphäst om fasta befolkningstal och att man inte nådde ända fram i regionalpolitiken liksom i så många andra frågor. Men för klarhetens skull, med tanke på länsplanerare och andra, vill jag yrka bifall till reservationen 4 liksom till de övriga socialdemokratiska reservationerna. Jag kan heller inte undgå, herr talman, att litet grand ta upp det som Margaretha af Ugglas var inne på här. Hon undrade hur det skulle ha sett ut om den socialdemokratiska politiken hade fortsatt i vårt land. Ja, den har ju bedrivits så pass länge att människorna har god möjlighet att bedöma de uttryck den tog sig under den socialdemokratiska regeringstiden. Men, Margaretha af Ugglas, det finns väl knappast någon i dag som på allvar anser att det skulle ha blivit sämre — ty sämre än vad det är nu kan det väl knappast bli. Vad har t.ex. devalveringen betytt för varven, för tekoindustrin, för stålindustrin osv.? Det skulle vara intressant om Margaretha af Ugglas kunde tala om det. Industriförbundet har en mycket dyster prognos beträffande industrisysselsättningen för det kommande året. I den borgerliga kompletteringspropositionen återfinns samma dystra prognoser. Varför är inte bilden ljusare, om nu devalveringen skulle ha spelat den roll som Margaretha af Ugglas m.fl. påstår? Sedan läste tydligen Margaretha af Ugglas upp moderaternas valprogram för 1979 års val, och jag finner ingen anledning att gå in på detta. Jag kan bara konstatera att moderaterna tydligen också vill låna till folkpensionerna i fortsättningen. Det är ljusa framtidsplaner som svenska folket har att se fram emot. När det gäller resonemanget om lax fisket i Stockholm och operan i Sorsele kan man kanske slå fast att fru af Ugglas, om hon inte hade så exklusiva vanor, kanske kunde fiska löja eller annan fisk i strömmen. Men vad detta har med regionalpolitik att göra begriper jag faktiskt inte.

Herr talman! I det nu aktuella betänkandet behandlas propositionen om regional utveckling jämte ett stort antal motioner. De bestämmelser som gällt för det regionalpolitiska stödet föreslås få förlängd giltighet t.o.m. den 30 juni 1979. Detta har ett enhälligt utskott ställt sig bakom. Regionalpolitikens inriktning framöver kommer riksdagen att få ta ställning till i början av 1979. Sysselsättningsutredningen fick år 1976 tilläggsdirektiv som innebar att man skulle göra en översyn av det regionalpolitiska stödet. Ett intensivt arbete pågår f. n. i utredningen, och avsikten är att så småningom lägga fram ett komplett förslag om hur det regionalpolitiska stödet skall utformas. Jag för min del vill nu i första hand kommentera de socialdemokratiska reservationerna 5 och 6. I reservationen 5 tar man upp frågan om lokalisering av förädlingsindustri med anknytning till jordoch skogsbruket. Det finns naturligtvis anledning att understryka den stora betydelse som lokaliseringen av sådan företagsamhet har sett från sysselsättningssynpunkt. Utskottet utgår ifrån att sådana här lokaliseringsfrågor, liksom även andra frågor av liknande art, uppmärksammas i samband med det pågående länsplaneringsarbetet. Nämnas kan också den överenskommelse som finns mellan regeringen och LRF om samråd i lokaliseringspolitiska frågor. Detta innebär att överläggningar äger rum i samband med etableringen av större företag. När det gäller skogsindustrins framtid, som naturligtvis är en mycket viktig fråga, har ett betydande utredningsarbete pågått genom 1973 års skogsutrednings försorg. Denna utredning är under remissbehandling, och avsikten är att regeringen i början av 1979 skall komma med ett samlat program för den framtida skogsnäringens inriktning. Därför anser utskottet att det i dagens läge inte finns anledning att ta ställning eller göra uttalanden i berörda frågor. Det finns naturligtvis, herr talman, anledning understryka att det föreligger problem beträffande sysselsättningen inom den träbearbetande industrin. Utskottet utgår ifrån att det kommande regeringsförslaget leder till att linjer för den framtida inriktningen av skogsnäringen slås fast i ett samlat näringspolitiskt program. Därför avstyrker utskottet socialdemokraternas motionsyrkanden. När det så gäller reservationen 6, angående ändrade villkor för bidrag till kommunala industrilokaler, så behandlades denna fråga här i kammaren för drygt ett år sedan. Utskottsmajoriteten ställde sig då bakom industriministerns förslag till bidragsbestämmelser, som innebar att bidragen till uppförande av kommunala industrilokaler inte skulle låsas fast vid en fix nivå utan prövas från fall till fall. Samma ställningstagande gör utskottet i dag och avvisar därmed den socialdemokratiska framställningen om att bidragsvillkoren skall göras mera likformiga. På socialdemokratiskt håll anser man att villkoren för stödet till kommunala industrihus i princip skall vara desamma som för statliga industricentra. Erfarenheterna visar emellertid att det inte finns någon anledning att ändra nu gällande bestämmelser. I årets reservation tar socialdemokraterna också upp frågan om att bidragsverksamheten bör administreras av arbetsmarknadsstyrelsen. Utskottet delar inte denna uppfattning. Handläggningen av bidragsärendena förutsätter i varje enskilt fall särskilda överväganden av samhällsekonomisk och regionalpolitisk art. Därför bör regeringen även i fortsättningen vara beslutsfattare. Denna ordning är f. ö. lika med den som sedan gammalt gäller i de fall då industrilokaler uppförs som kommunalt beredskapsarbete. Någon risk för att det skulle kunna bli ett köpslående mellan olika kommuner föreligger enligt utskottets uppfattning inte om man bibehåller den beslutsordning som nu tillämpas. Därför delar inte utskottet de betänkligheter mot detta som framförs i den socialdemokratiska partimotionen i denna fråga. Så, herr talman, några ord till Gördis Hörnlund. Det är med viss förvåning man kan konstatera socialdemokraternas tveksamhet när det gäller ökade möjligheter för landstingen att vara aktiva i den regionala planeringen. Det måste väl vara en tillgång att man breddar underlaget och även ger landstingen möjligheter att aktivisera sig när det gäller den framtida utvecklingen av det egna länet. Men det är väl så att man från socialdemokratiskt håll hellre sätter hoppet till en centralstyrning och därmed inte är beredd att föra ned beslutsfattandet på länsnivå. Gördis Hörnlund var också kritisk till de delegationer som regeringen har tillsatt i vissa län för att de skall kartlägga och komma med förslag till olika sysselsättningsskapande åtgärder. Men det kan väl inte vara fel att man ifrån regeringens sida tillsätter dessa delegationer i och med att man då ökar möjligheterna för dem som är verksamma inom länen att engagera sig i de här frågorna. Det är i mycket stor utsträckning kunniga och erfarna människor, de som bäst känner till länets eller kommunens förhållanden, som på det sättet i ökad utsträckning kan bidra till att det förs fram konkreta förslag till åtgärder för att stärka sysselsättningen inom regionen. Gördis Hörnlund nämnde av naturliga skäl sin egen hemtrakt, med tanke på de bekymmer som där finns. Tekobranschen har haft och har problem, men man får inte glömma bort de åtgärder som regeringen har vidtagit för att medverka till att upprätthålla sysselsättningen inom tekobranschen på en något så när acceptabel nivå. Vi vet också att regeringen har beslutat om att Borås kommun skall tillhöra den grå zonen. Det måste betraktas som positivt och visar att man ifrån regeringens sida på intet sätt har dragit sig undan utan bidragit med de åtgärder som står till buds för att trygga sysselsättningen och skapa nya arbetstillfällen. Gördis Hörnlund påstod att det hade blivit en sinnesförvirring hos centerpartiet. Det kan jag självklart inte hålla med om. Hon menade att vår ambitionsnivå blivit avsevärt mycket lägre sedan vi kom i regeringsställning. Men tidigare under debatten har man — bl.a. från Torsten Stridsmans sida — redovisat de förslag till olika åtgärder som vårt parti i olika sammanhang har framfört och som vi också fått beaktade i och med att vi kommit i regeringsställning — riksdagen har ställt sig bakom förslagen. Jag trodde att Gördis Hörnlund och jag var överens om ambitionsnivån — att det gäller att vidta alla de åtgärder som tänkas kan för att skapa arbete åt alla. Det var en enig sysselsättningsutredning som ställde sig bakom det förslaget, och jag hoppas att vi även i fortsättningen skall vara överens om nödvändigheten av att vidta alla de åtgärder som är tänkbara för att uppnå den målsättningen. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till arbetsmarknadsutskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! Arne Fransson säger att vi känner tveksamhet när det gäller landstingen. Nej, vi känner ingen tvekan. Vi anser att man även från landstingens sida aktivt skall vara med när det gäller länsplaneringen, men de skall inte vara några överkommuner — det vill vi inte ha. Vi vill inte ha något delstatssystem, vilket vi tidigare har försökt att förklara. Vi anser att det skall finnas ett centralt ansvar för hela det här landet när det gäller såväl regionalpolitik som näringspolitik, arbetsmarknadspolitik etc. Vi vill inte överlåta det ansvaret på någon annan. Om länsdelegationerna säger Arne Fransson att de ökar möjligheterna för fler människor att aktivt delta i planeringsarbetet. Jag vill påstå att det finns lika goda möjligheter för detta i länsstyrelserna i dag. Det är praktiskt taget samma personer som sitter i länsstyrelserna och andra länsorgan som i de länsdelegationer som har tillskapats. Jag kan inte förstå att det är någon vits med att man flyttar från stolen i en egenskap och sedan sätter sig på den i en annan och fortsätter med det arbete som man faktiskt har bedrivit långt innan länsdelegationerna tillsattes. Jag vill bara peka på det fina åtgärdsprogram som har framarbetats i Älvsborgs län för Sjuhäradsbygden och som icke har fullföljts av den nya regeringen. Arne Fransson säger att det har vidtagits en hel del åtgärder för tekoindustrin. Ja, det finns ju generella åtgärder på det här området liksom på alla andra, men företagen faller ändå. Mot bakgrund av de siffror som jag nämnde tycker jag att herr Fransson skulle ha något mer tröstrikt att ge Sjuhäradsbygden och Borås än att bara tala om den grå zonen. Jag var i fjol med om att motionera om att den grå zonen skulle omfatta även Sjuhäradsbygden och Borås, men då ville inte herr Fransson vara med utan jag var tämligen ensam i utskottet. Vad vi nu vill ha är nya jobb, och vi vill också få något lokaliseringsföretag, men de lyser ju med sin frånvaro. Jag använde inte ordet sinnesförvirring. Riktigt så hård är jag inte, även om man kanske i och för sig ibland skulle kunna ha orsak att använda ett sådant uttryck. Jag talade om sinnesförändring, och det omdömet står jag fortfarande för.
Herr talman! När det gäller landstingens medverkan i planeringen så är det inte på något sätt fråga om att de skulle bli överkommuner. Vi menar, och det framgår också av utskottsbetänkandet, att det är värdefullt att vissa av de centrala uppgifterna när det gäller den regionala planeringen flyttas över på landstingen och inte på statsmakternas förlängda arm, som ju länsstyrelserna är. Vi vet att länsdemokratikommittén utreder frågan, och vi har säkerligen anledning att återkomma till den. Men tydligt är att det finns skilda uppfattningar i denna fråga. Om länsdelegationerna, som regeringen har tillsatt, säger Gördis Hörnlund att det i stort sett är samma människor som sitter i länsstyrelserna och länsorganen som också sitter i länsdelegationerna. Det må så vara, och det beror väl i så fall på att landshövdingen har föreslagit samma människor.

Det är inte alls så att regeringen vill frånhända sig ansvaret genom att tillsätta delegationer, utan det är en nödvändig åtgärd för att klara de speciella sysselsättningsproblem som råder just i dessa regioner. Det nämndes tidigare här i debatten att Norrbottendelegationen har kommit med förslag som förts vidare och som lett till att åtgärder vidtagits för att skapa sysselsättningsmöjligheter. Jag tycker inte, Gördis Hörnlund, att man skall döma ut dessa delegationer på det sätt som socialdemokraterna gör.
Herr talman! Om landstingen skall anta länsplanen är det verkligen fråga om överkommuner. Och kommitténs borgerliga majoritet är inne på den tankegången —det har jag gjort mig underrättad om. Om det är statsmakterna som skall stå för resurserna bör man väl låta statsmakternas förlängda arm vara med när det gäller planeringen. I fråga om länsdelegationen påpekade jag att det i huvudsak rör sig om samma personer. Det har inte funnits någonting, herr Fransson, som förut har hindrat länsstyrelserna att bilda delegationer av olika slag för att göra utredningar m.m. Jag påpekade ju att vi har ett program för t.ex. Sjuhäradsbygden men att det inte har blivit förverkligat. Länsstyrelserna kan ha goda kontakter med kommunerna, och de kan vara delaktiga i planeringen - ja, de inte bara kan utan de skall vara delaktiga i den. Det jag närmast vill understryka när det gäller de länsdelegationer som regeringen och dess talesmän stöder sig på i varje ögonblick som man kommer i kläm är att de inte tillskapat några fler jobb. Det beror på att de inte har några resurser att aktivt få fram jobb. De kan lägga förslag av olika kvalitet. Sedan är det ytterst statsmakterna som måste följa upp förslagen och ge resurser åt t.ex. nya industrier.
Herr talman! Det är riktigt att det är statsmakterna som skall ställa medel till förfogande, men genom en sådan här delegations tillkomst och genom dess sammansättning får man ju en bredare förankring vid bedömningarna. Idérikedomen bör naturligtvis bli större om det ingår representanter med olika bakgrund i en sådan här delegation. De konkreta förslag som delegationerna lägger fram och som är realistiska kommer säkerligen att anammas av statsmakterna. Man kommer säkerligen att vidta åtgärder för att sådana förslag skall kunna genomföras i praktiken. Slutligen, herr talman, vill jag upprepa vad jag sade tidigare, nämligen att det pågår ett arbete i länsdemokratikommittén omkring dessa frågor. Det är otvetydigt en tillgång om ett länsparlament får ökade befogenheter och ökade möjligheter till beslutsfattande. Det är ju länsparlamentet som står till svars inför väljarna inom resp. län. Det är också länsparlamentet som bäst känner till de lokala och regionala problemen inom resp. län. Jag tror inte att man skall vara så negativt inställd till en ökad länsdemokrati som man är från socialdemokratiskt håll. Låt oss vänta och se vad länsdemokratikommittén kommer fram till och avvakta dess förslag. När det har remissbehandlats och kommer på riksdagens bord får vi ta en ny debatt i den här frågan.